Herr talman! Jag kommer att ägna huvuddelen av mitt anförande åt att beröra motiveringarna till den socialdemokratiska reservationen nr 5 i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1979 80:970, i vilken vi yrkar att regeringen snarast redovisar resultatet av arbetet inom regeringens kansli samt vilka åtgärder som planeras för att trygga sysselsättningen på bruksorterna. Det nämnda motionsyrkandet grundar sig i sin tur på det utlåtande om tillskapande av ersättningssysselsättning på bruksorter inom stålindustrin som näringsutskottet i sitt betänkande 1977/78:30 utlovade. Vidare skulle regeringen inför riksdagen kontinuerligt redovisa åtgärdsförslag för bruksorterna. Vi konstaterar i vår motion att det finns anledning att i dag påminna om de stolta borgerliga deklarationerna om insatser för att trygga sysselsättningen på bruksorterna, eftersom vi inte märkt av något intresse från regeringens sida att leva upp till det tidigare riksdagsbeslutets innebörd. Den borgerliga majoriteten i arbetsmarknadsutskottet har nu med detta betänkande försökt att utforma en frisedel för regeringens tidigare deklarationer och anför att nu skall man avvakta det pågående länsplaneringsarbetet innan man kan presentera något åtgärdspaket. Herr talman! Man slutar aldrig att förvånas över de borgerligas uppfinningsrikedom när det gäller att komma ifrån sina tidigare utfästelser. När vi 1977 och 1978 från berörda bruksortslän efterfrågade åtgärder för att stärka den sjunkande sysselsättningen på stålorterna, fick vi alltid till svar att regeringen ville avvakta sysselsättningsutredningens slutbetänkande. Sedan skulle det bli åtgärder av. När sysselsättningsutredningen kom med sina förslag saltades dessa ner. Nu är det dags att strö på ett nytt borgerligt saltlager genom att säga att man skall avvakta Länsplanering 80. Man måste faktiskt fråga sig vad de borgerliga skall hitta på nästa gång när länsplaneringsmaterialet är klart för att komma bort från det man skrivit i det nu aktuella betänkandet. Herr talman! Om den borgerliga utskottsmajoriteten och regeringen har någon kraft att över huvud taget göra några insatser för bruksorter i kris, vilka blivit allt fler under de år som vi haft borgerligt styre, behövs inga fler länsrapporter för att bevisa behoven av åtgärder för bruksorterna. Det är bara att läsa innantill i den statistik som återfinns i det nu aktuella betänkandet. Då finner man att på en rad bruksorter har befolkningen minskat drastiskt sedan 1975, därför att sysselsättningen har rasat. Jag skall nämna några sådana orter i landet och deras befolkningsutveckling sedan 1975: Hofors i Gästrikland — minus 1000 personer, Ludvika i Dalarna — minus 1 000 personer, Avesta i samma län — minus 700 personer, Hagfors i Värmland — minus 1 200 personer, Munkfors i samma län — minus 250 personer, Fagersta i Västmanland — minus 700 personer och Hallstahammar i samma län — minus 180 personer. På samtliga dessa platser och på många flera har arbetslösheten ökat och de lediga platserna minskat. Varför? Jo, därför att det har skett nedskärningar vid de ortsdominerande företagen eller därför att företag har lagts ned. Det som jag här har redovisat och som finns dokumenterat i utskottsbetänkandet borde vara ett tillräckligt starkt skäl för åtminstone borgerliga riksdagsmän från de aktuella länen att ställa sig bakom kravet på att regeringen lämnar en redovisning för planerade åtgärder för de aktuella bruksorterna. De borgerliga ledamöter som skall upp i debatten efter mig har säkerligen sina manus utformade på ett sådant sätt att det framgår att de trots allt litar på att regeringen skall komma med förslag till åtgärder. Men här vill jag fråga: Är inte situationen i exempelvis Värmland, Dalarna, Gästrikland eller Västmanland så akut att det behövs snara åtgärder och i varje fall en redovisning från regeringens sida? Vi har från socialdemokratiskt håll tidigare under den här veckan krävt stopp för ytterligare nedläggning av skogsindustrier, innan man skapat en strukturoch utvecklingsplan för nämnda bransch. Samma krav har vi framfört för stålindustrin, och det kommer vi att upprepa. Men även då säger den borgerliga majoriteten nej. Och man frågar sig: Hur tänker man från borgerligt håll rädda jobben på bruksorterna, när man inte ens vill ställa upp för vårt förslag om att regeringen skall följa tidigare riksdagsbeslut och ge riksdagen en redovisning över planerade åtgärder? Utskottsmajoriteten skriver i vissa delar av betänkandet under på att man har stor förståelse för att det finns stora sysselsättningsproblem och att utvecklingen har varit mycket negativ i orter som dem som jag tidigare här räknat upp. Men när man skall så att säga ”sätta pricken över i” tar plötsligt pennan slut. Sedan försöker man rädda sig med att några av länsstyrelserna i de berörda bruksortslänen fått litet pengar för att skapa åtgärdsförslag. Men riksdagen har tidigare beslutat att det var regeringen som skulle komma med åtgärdsförslag. Utskottsmajoritetens skrivning kan inte vara något annat än ett försök att hjälpa regeringen att krypa ut ur lyan bakvägen. Vi har exempelvis i Värmland erfarenhet av hur det kan gå med åtgärdsförslag skapade på länsplanet, bl.a. det åtgärdspaket som den av regeringen tillsatta Värmlandsdelegationen tog fram. Vad skedde sedan när åtgärderna skulle genomföras? Jo, regeringen biföll inte mer än bråkdelar av åtgärdsförslagen. Man kunde inte skapa de 300 nya jobb i Hagfors-Munkforsområdet som delegationen satt upp som målsättning. Därför går befolkningsutvecklingen nu för första gången i modern tid bakåt i Värmland. Därför kan det på bruksorter vara som i Hagfors: 448 arbetslösa men bara 52 lediga jobb. Eller som i Ludvika: 752 arbetslösa och 92 lediga jobb — åtta per ledigt jobb. Eller som i Avesta: fyra arbetslösa per ledigt jobb. Sysselsättningsfrekvensen i de berörda bruksortslänen är något uppfriserad på grund av ökat deltidsarbete. Och sysselsättningen har delvis kunnat hållas uppe med hjälp av den offentliga verksamhetens ökning inom kommuner och landsting. Men nu har ju enligt uppgift besparingsandarna börjat härja i kanslihuset. Och då står det klart att dessa först av allt kommer att kasta sig över den offentliga sektorns utveckling. Och den kommer alltså inte, som hittills, att kunna väga upp förlusten av arbetstillfällen inom industrin. Utskottsmajoriteten visar f. ö. i nu aktuella betänkanden att man är negativt inställd till sysselsättningsskapande åtgärder på den offentliga sektorn genom att avstyrka det socialdemokratiska förslaget om landstingskommunala investeringar i Värmlands län. Herr talman! Jag vill avslutningsvis göra det konstaterandet att de borgerliga partierna i det nu aktuella betänkandet inte visar något kurage eller någon vilja att fullfölja tidigare utfästelser. Den borgerliga utskottsmajoritetens negativa inställning till nödvändiga åtgärder för bruksorterna får säkerligen i den efterföljande voteringen i kväll eller i morgon accept av den borgerliga riksdagsmajoriteten, inkl. ledamöterna från bruksortslänen. Avslår man då den socialdemokratiska reservationen nr 5, visar detta att högt hållna och uppreklamerade borgerliga regionala motioner, avlämnade under allmänna motionstiden, inte är något annat än pratbubblor utan innehåll. Det är emellertid åtgärder och inte pratbubblor som våra bruksorter behöver. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga s-reservationer.

Herr talman! Ja, det är rätt, Sune Johansson! Det kan inte vara någon överraskning för ledamöterna av den här kammaren att vi har haft en besvärande utveckling i fråga om sysselsättningen på bruksorterna och även på många andra ställen i vårt land.

Jag vill i min replik också uppehålla mig vid den stort uppblåsta socialdemokratiska reservation som gäller landstingskommunala investeringar i Värmland. Läser man den reservationen kan man konstatera att vad reservanterna vill är att regeringen skall uppta överläggningar med landstinget. Jag vet inte vad sådana överläggningar skulle resultera i — inte i den stora sysselsättningsökning som Sune Johansson och andra här vill göra gällande, den saken kan väl vara klar. F. ö. är det principiellt sett tvivelaktigt om riksdagen skall gå in och direkt subventionera driftskostnader för landstingens anläggningar. Sune Johansson låter påskina att det inte har gjorts någonting på bruksorterna. Jag drog mig till minnes den diskussion vi hade under utskottsarbetet angående Gävleborgs län och insatserna inom järnoch stålsektorn och frågade upplysningstjänsten hur det stod till egentligen. Jag kan nu konstatera att under 1978/79 har stålindustrin i Gävleborgs län fått tillgång till 85 milj.kr. i investeringsmedel och 12 å 13 miljoner i sysselsättningsstöd. Om man kallar det för en liten slant då och då till länsstyrelsen må vara Sune Johanssons ensak. Jag kallar det för ganska ordentliga insatser. Det är ändå så, Sune Johansson, att en förändring av förutsättningarna för att öka sysselsättningen på bruksorterna åstadkommer vi inte på kort tid. Det kräver mycket resurser, och de resurser vi har är begränsade. Enligt min uppfattning satsar majoriteten och den borgerliga regeringen så mycket pengar som är möjligt för att åstadkomma den förändringen. Vidare ger ju strukturplaner i sig ingen sysselsättning. Det är konkreta åtgärder med långsiktig verkan som måste till.
Herr talman! Jag skall inte gå in på landstingspaketet för Värmlands län. Det kommer partikamrater till mig att göra. Jag bara konstaterar att om nu reservanternas yrkande är så blygsamt att det endast innehåller kravet att regeringen skall ta upp överläggningar med landstinget, så vill den borgerliga majoriteten inte ställa upp ens på detta. Det tycker jag är förödande för mitt läns vidkommande. Sedan vill jag säga att jag tycker att det är litet tråkigt att den borgerliga gruppen skickar upp Bengt Wittbom, som i och för sig inte är ansvarig för en massa tokiga beslut som riksdagen har fattat inom näringsoch regionalpolitiken sedan vi fick en borgerlig regering. Men det är klart att ställer han upp och försvarar den politiken så får han vara beredd på motargument. I frågor som gällt bruksorternas framtid har socialdemokratin föreslagit förstärkningar genom en riktad branschpolitik. Exempelvis har vi krävt en samordning av de olika företagen inom specialstålsindustrin på samma sätt som det blev inom handelsstålsindustrin. Vi vet att det är enda räddningen, och det är detta man kan kalla för en strukturplan i det här sammanhanget, en plan som skulle kunna leda framåt. Men det har de borgerliga regeringarna under den här tiden inte velat acceptera, utan det har gjorts enstaka insatser på den ena orten efter den andra. Visst är det stora belopp. Statskassan har tagit slut, och vi har fått börja låna pengar utomlands för att klara de här subventionerna. Vi har sagt många gånger från socialdemokratiskt håll att de borgerliga har drivit en politik som inneburit att man har socialiserat förlusterna, men man har låtit kapitalet behålla ägandet och framtiden i företagen. Det har vi tyckt vara en felaktig inriktning av politiken, och det är det vi har reagerat emot. När det gäller Gävleborgs län kommer säkert människor därifrån att svara på de frågor och påståenden som Bengt Wittbom tagit upp här. När det sedan gäller sysselsättningsutvecklingen i skogslänen fick vi före middagspasset bl.a. av industriministern i hans sista inlägg reda på att socialdemokraterna i sin tidigare regionalpolitik hade jagat småbönder och andra från skogslänen. Då kan vi peka på den statistik som AKU tagit fram och som gäller sysselsättningsutvecklingen under 1970-talet. Det visar sig att sysselsättningen i skogslänen steg ända fram till 1976, men den sjönk ifrån 1976 med 1,5 90 på två år. Det var inte vi som centraliserade mejerier och slakterier. Det var vi som skapade ny industriell sysselsättning i många skogslän och skogslänsorter.
Herr talman! Det vore synd om Sune Johansson tycker det är tråkigt att det är jag som deltar i debatten. Jag skall i denna replik göra mitt bästa för att i så fall ändra hans inställning. När det gäller Värmland kan vi konstatera att det förslag utskottet framlägger är konkret och handfast: 12 milj.kr. i extra pengar till länsmyndigheterna i Värmland att fördela på det sätt som man vid överläggningar med regeringen finner vara det bästa. Jag tycker det är ett betydligt mer innehållsrikt förslag för kammaren att besluta om än den socialdemokratiska reservationen som innebär överläggningar. När det gäller strukturplaner, Sune Johansson, kan vi konstatera att inom en stor bransch i detta land har vi ju strukturplaner, nämligen varven. Den strukturplanen accepteras inte av socialdemokratin därför att den innebär att vi försöker leva efter verkligheten och alltså inte upprätthålla sysselsättning som vi vet är vare sig företagsekonomiskt eller samhällekonomiskt motiverad. När det gäller kravet på stopp för nedläggningar inom olika branscher kan vi också konstatera att ett sådant krav samtidigt måste innebära ett krav på stopp för verkligheten. Jag måste tillåta mig att säga att mycket i den socialdemokratiska sysselsättningsoch näringspolitiken ligger mycket långt från verkligheten. Med en så exportberoende industri som detta land har kan man inte driva en näringsoch sysselsättningspolitik helt utan att ta hänsyn till den påverkan som den internationella konjunkturen har på vårt land. Vi är i alla fall inte beredda att ställa upp krav på stopp för verkligheten. Ibland krävs det nedläggningar. Nedläggning och strukturomvandling har varit, Sune Johansson, en av förutsättningarna för den mycket starka industriella expansion som vårt land upplevde under 1960-talet.
Herr talman! Det är möjligt att Bengt Wittbom och jag inte lever i samma verklighet. Den verklighet jag vill leva för är verkligheten att försöka skapa sysselsättning och meningsfulla arbetstillfällen åt människor på olika orter som är utsatta för kriser. Jag vill erinra om en dikt som poeten Stig Dagerman skrev och därmed försöka påminna Bengt Wittbom om den verkligheten: Där ute finns en tundra med is och fåglars skri. Där gå de många hundra det kunde vara vi. Därmed menar han att vi skulle försöka sätta oss in i de människors situation som blivit drabbade av utslagning vare sig det gäller arbetslöshet eller någonting annat i samhället. Vår verklighet vill vi inrikta på att ställa samhällsresurser till förfogande i stället för att göra människor arbetslösa. Vi vet att den verkligheten lever inte moderaterna i. När det gäller frågan om de 12 miljonerna till Värmlands län vill jag bara erinra om att vi hade en Värmlandsdelegation som på uppdrag av den förra trepartiregeringen tog fram ett paket med konkreta åtgärder som skulle kosta 800 milj.kr. för att skapa ca 1 200 arbetstillfällen i Värmland. Som jag sade i mitt förra anförande bifölls bara bråkdelen av detta åtgärdspaket. Samma öde har mött mycket annat vi tagit fram från värmländsk horisont för att skapa sysselsättning i länet. Vi har inte fått gehör för våra förslag, och därför har sysselsättningssiffrorna rasat. Och så är det för de flesta bruksorterna i landet i övrigt. De har utsatts för en politik utan någon form av viljeinriktning — man har överlåtit åt företagen att själva utforma strukturen. Vi menar att skall samhället vara med och betala kalaset för strukturomvandlingen, som det i stor utsträckning har fått göra under den borgerliga regeringstiden, skall samhället också vara med och styra strukturomvandlingen i en sådan riktning att sysselsättning skapas åt människorna. Det har inte borgerligheten klarat.

Herr talman! I den enhälliga delen av arbetsmarknadsutskottets betänkande konstateras att de regionalpolitiska problemen sedan länge har varit störst i de s.k. skogslänen, och allra svårast har de varit längst uppe i norr, i Norrbotten. Det ger mig anledning att tro att regering och riksdag även i fortsättningen vill ge Norrbotten ett extra regionalpolitiskt stöd. Trots många och långa utredningar under årtiondenas lopp har arbetslösheten varit hög i Norrbotten. Den senaste i raden av utredningar som speciellt har sysslat med Norrbottens näringsfrågor är Norrbottendelegationen. Den tillsattes på nyåret 1977, och efter ett par intensiva arbetsår med bl.a. tre arbetande expertgrupper, en för industri, en för jordoch skogsbruk och en för näringslivsservice, är delegationens arbete nu avslutat. Den grupp som lyckades bäst är den som sysslade med jordoch skogsbruk. Den har både i Tornedalen, i inlandet och glädjande nog i glesbygderna lyckats få fram en rad nya arbetstillfällen. Så några ord om industrigruppens arbete och erfarenheter. Det knöts stora förhoppningar till dess arbete när det inleddes. I denna grupp ingick experter från departement och lokala sysselsättningsoch planmyndigheter, ledande personal från högskolan i Luleå och från industrin — erkänt duktigt folk. Hur lyckades man? Trots god vilja och över 40 sammanträden blev resultatet klent. Industrigruppen bedrev bl.a. ett intensivt arbete för att få fram produkter för licenstillverkning i Norrbotten. Med kvalificerad hjälp sökte man inte bara i Sverige utan i hela den industrialiserade världen efter idéer till lönsam produktion. Man fick fram över 1000 förslag men endast några få, lätt räknade på ena handens fingrar, har givit något resultat — arbete till ett blygsamt antal personer i Norrbotten. Gruppen konstaterade till sist litet resignerat att sådan verksamhet är av mer komplicerad natur än vad som framgår vid första anblicken. Varför gick det så dåligt? Jo, främst därför att gruppens arbete sammanföll med den lägsta lågkonjunktur som Sverige har upplevt efter kriget. De svenska företagens kapacitetsutnyttjande var lågt. Det fanns helt enkelt inte någon expansion att överföra till Norrbotten. Vad var det som i början på 1970-talet så markant bröt trenden för den gynnsamma utveckling som svensk ekonomi hade på 1950 och 1960-talen, de goda årtionden då tillväxten mätt i ökning av bruttonationalprodukten var ca 4,5 Zo per år i Sverige? Nu efteråt kan vi skönja sammanhanget i de faktorer som medförde den försämrade utvecklingen. Efter den första oljekrisen 1973-1974 blev efterfrågan på de svenska varvens specialitet, tankbåtar, mycket låg. Det medförde i sin tur att de svenska varven köpte drastiskt mindre av sina underleverantörer, t.ex. av järnverket i Luleå. Varvskrisen och de tredubblade oljepriserna, som drabbat även omvärlden, medförde också att vår export sjönk, vilket hårt drabbade bl.a. gruvor, järnverk, skogsindustri och verkstadsindustri. Samtidigt fick vi i Sverige relativt sett ett alltför högt kostnadsläge, som medförde kraftigt minskade marknadsandelar för svenska produkter både i Sverige och på exportmarknaden. Den starkt försämrade exportkonjunkturen slog hårdast i Norrbotten, dels därför att Norrbotten har en mycket exportberoende industri och en verkstadsindustri som i hög grad har de exporterande industrierna som kunder, dels därför att under lågkonjunkturer drabbas alltid industriellt svaga regioner hårdast. Herr talman! Även ur regionalpolitisk synpunkt är det ett livsintresse för Norrland att Sveriges internationella konkurrenskraft ökar, att svenska produkter kan återta och nyerövra marknadsandelar både i Sverige och när det gäller export. Visst kan vi med beredskapsarbeten och sysselsättningsstöd under lång tid hålla verksamhet i gång i Norrbotten. Vi måste göra detta, men även vi norrlänningar vet att den enda säkra vägen till bestående arbetstillfällen även i norra Sverige är lönsam produktion. Jag vill slutligen erinra om att under de s.k. goda åren 1951-1970 avflyttade över 106 000 personer från Norrbotten, medan antalet inflyttade stannade vid drygt 64 000. Motsvarande siffror för alla fem Norrlandslänen var över 500 000 utflyttade och 350 000 inflyttade.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

Herr talman! Hans Gustafsson sade att de har valt att satsa på Värmland. Det gäller emellertid inte bara socialdemokraterna utan alla ledamöterna i utskottet, vilket framgår mycket klart, om man tar del av betänkandet. Vi är medvetna om att inte minst Värmland har problem av skilda slag. Därför har vi föreslagit en extra satsning, låt vara att man kan diskutera om den inte borde vara större. Det rör sig i alla fall om en mycket klar markering av att det bör göras något utöver det vanliga. Det är fråga om en viljeinriktning. Hans Gustafsson sade att utskottet nöjer sig med detta, men det gjorde ju också de socialdemokratiska ledamöterna på den här punkten. Sedan inkasserade han det som ett indirekt tillmötesgående av de socialdemokratiska motionärerna. Det är det självfallet — på precis samma sätt som när det gäller den motion som har väckts av Bertil Jonasson, Karl Erik Eriksson och andra riksdagsmän från Värmland. Hans Gustafsson var förvånad över att vi tycker att sysselsättningsproblemet i ett längre perspektiv inte kan lösas genom en ständig utbyggnad av den offentliga verksamheten. Det är, herr talman, inte något originellt uttalande, eftersom det överensstämmer med det enhälliga betänkande som arbetsmarknadsutskottet skrivit och som riksdagen lika enhälligt ställt sig bakom. Utskottsmajoriteten säger sig vara tveksam om huruvida det socialdemokratiska förslaget är en framkomlig väg. Att gå vidare med statligt stöd till en tidigareläggning av landstingsinvesteringar i Värmland kan självfallet medföra liknande krav från andra län. Vi har noterat att investeringarna enligt landstingets förslag på ungefär 125 milj.kr. gäller kommuner i Värmland som under 1970-talet har haft en positiv utveckling, nämligen Karlstad, Kil och Hammarö. 25-30 96 av de beräknade driftkostnadsökningarna till följd av förslaget berör just dessa kommuner. Skall man göra en satsning bör man inrikta sig på de områden som har det särskilt svårt: Hagfors, Torsby, Eda, Årjäng och Arvika. Hans Gustafsson sade själv att dessa orter har det besvärligt. Sedan frågar man sig hur Hans Gustafsson som en erfaren landstingspolitiker, tillika f.d. kommunminister, har tänkt sig att vi i utskottet och kammaren skall bemöta angelägna krav på tidigareläggning av sjukhem och vårdcentraler i glesbygder i andra län, när Värmlands läns landsting har erhållit medel för tidigareläggning av bl.a. tillbyggnad av centrallasarettet i Karlstad. Dessutom kanske kraven kommer från landsting som har en sämre ekonomi än just Värmlands läns landsting. Enligt vad jag inhämtat är Värmlands läns landsting ett av de få landsting som räknar med en positiv Herr talman! Hans Gustafssons ord om att utskottets uppfattning är svårförståelig rullar tillbaka. Hans Gustafssons uppfattning är svårförståelig.

Herr talman! Eftersom jag inte hade tillfälle att i en ytterligare diskussion med Sune Johansson kräva svar på de frågor som jag ställde till honom under debatten, så vill jag vidareföra dessa frågor till Hans Gustafsson. Det gäller främst frågan om hur man från socialdemokratins sida kan para ihop det beslut om försvarsanslagen som vi fattade i går med talet om att vi verkligen måste satsa på att klara sysselsättningen, särskilt i bruksorterna. Hans Gustafsson tog ju själv upp ett företag här i landet som är beroende av försvarsbeställningar, och det är alldeles självklart att det företaget och många andra kommer att påverkas negativt, om försvaret får mindre resurser, därför att besparingarna måste ju också gå ut över materielbeställningarna. Sedan tycker jag att vi skall ta ner den socialdemokratiska reservationen 4 ”på jorden” — vi bör läsa vad som står där. Det står att riksdagen skall bifalla förslaget att regeringen skall ta upp överläggningar med företrädare för Värmlands läns landsting för att förbereda en tidigareläggning av vissa investeringar. När man hör Hans Gustafsson tala verkar det ungefär som så, att bara riksdagen fattar det här beslutet är dessa sysselsättningstillfällen ett faktum i Värmlands län. På det sättet förhåller det sig ju dock inte.

Herr talman! Hans Gustafsson drog in redovisningen av Skaraborgs län i slutet av sitt anförande. Jag konstaterar här att Hans Gustafsson och hans socialdemokratiska kolleger står helt bakom den redovisning som finns i betänkandet på s. 58 och 59. Jag har inte märkt några som helst ansatser i utskottet till att man ville följa upp motionen 732 av Paul Jansson m.fl.

Jag konstaterar att utskottet är enigt i sitt svar på de aktuella motionerna från Skaraborgs län. Skulle det vara så att man vill göra en uppföljning när det gäller arbetet i andra utskott kunde det ha varit lämpligt att redovisa detta i ett särskilt yttrande. Det har ju socialdemokraterna gjort beträffande utbildningsutskottet — jag syftar på det särskilda yttrandet nr 1 på s. 74. Likaså har man gjort det beträffande varven, som behandlas av näringsutskottet, i det särskilda yttrandet nr 2 på s. 75. Men man har inte ansett sig behöva göra det när det gäller Skaraborgs län. Jag finner att det är en efterhandskonstruktion som Hans Gustafsson här gjort.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

Herr talman! Detta är ingen försvarspolitisk debatt, men jag kunde inte undgå att ta detta tillfälle i akt att till socialdemokraterna ställa frågan hur de ser på den begränsning av resurserna som försvaret får i och med det beslut som vi fattade i går och vilka effekter det kommer att få bl.a. på bruksorterna och även för företag i andra delar av vårt land.

Vi skall inte på det sättet påskynda strukturomvandlingen, Hans Gustafsson.

Herr talman! Hans Gustafsson valde vid något tillfälle att tala om att vi ”berövat” Värmland sysselsättning. Det är ingen värdig beskrivning av utskottets hantering av detta ärende. Det gäller både Hans Gustafsson och de andra ledamöter som medverkat i detta betänkande — vare sig de tillhör majoriteten eller reservanterna. När det gäller de offentliga investeringarna är att säga att det naturligtvis inte finns någon allmän negativism från regeringens eller majoritetens sida. Detta gäller även den förra folkpartiregeringen. Låt mig bara erinra om att man för ungefär ett år sedan tidigarelade byggnader för Södra Viken, Vålbergsskolan, Skogsbackeskolan, Årjängs förbundsskola, Tvärudsskolan, Hagalundsskolan, Forshaga centralskola och Sättraskolan. Det tycker jag är ett bra bevis för att regeringen har beredskap att gå in om det behövs av sysselsättningspolitiska och andra skäl. Men vad vi vänt oss mot är att man skall gå in med ett regelrätt driftbidrag till landstingsverksamheten. Jag såg häromdagen ett upprop till alla värmlänningar, där det står att det i riksdagen nu ligger ett förslag om att staten skall gå in och ge bidrag till landstinget i Värmland för att man skall kunna starta byggandet av sjukvårdsinrättningar tidigare än planerat. Om förslaget går igenom skapas enligt uppropet tusentals jobb i länet. Det innebär naturligtvis, herr talman, att man skapar förväntningar. I den mån dessa förväntningar går att infria är det naturligtvis gott och väl, men hur går detta ihop med yrkandet i den socialdemokratiska motionen och reservationen? Där begärs nämligen att regeringen skall ta upp överläggningar med företrädare för Värmlands läns landsting om tidigareläggning av landstingskommunala investeringar. Vill Hans Gustafsson ge ett besked om huruvida detta yrkande fortfarande gäller? Eller gäller det som man antyder i uppropet? Vilken funktion skulle eventuella överläggningar ha att fylla om de tusentals nya jobben är klara redan innan överläggningarna kommit till stånd?

Herr talman! I motion 576 tas frågan om en utvecklingsplan för Norrbotten upp. Där ställs krav på åtgärder som efter en femårsperiod skulle leda fram till arbete åt alla i regionen liksom till service och en god miljö även åt Norrbottens befolkning. Några grundförutsättningar för att uppnå dessa mål är att man övergår till ett nytt sätt att se på våra problem, att man har en politisk vilja att genom styrning av de statliga företagen och av de statliga insatserna lösa problemen samt att volymen på investeringarna drastiskt ökas. Dessa insatser måste också frikopplas från kortsiktiga vinstintressen och räddhågade sidoblickar på eventuella störningar i marknadsekonomin. Vpk vill tillverka konstgödsel i Norrbotten. Råvarorna skulle hämtas i vårt eget län. Från Aitikgruvans glimmer skulle kalium framställas. Glimmern kunde också utgöra bas för en aluminiumframställning. Apatiten från främst Kiruna skulle ge fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Kalksten finns i Norvijaure med flera platser. Svavlet kunde tas från Kaunisvaara. Kalken kunde hämtas från Lautakoski i Pajala. Ammoniak kunde fås från koksverket vid SSAB i Luleå. I Luleå vill vi också bygga vidare på den tradition som finns inom järnoch stålhantering. Vi vill förädla en ökande andel av järnmalmen från malmfälten inom länet. Utgångspunkten för en stålpolitik för Norrbotten måste vara att satsa på både järnoch stålframställning fram till högförädlade produkter med en integration i verkstadsindustrin. Inom skogsindustrin vill vi ha en ökning av vidareförädlingen, en utveckling där inlandets sågtimmertillgångar förädlas i inlandet. Domänverket, som den dominerande markoch skogsägaren på många håll, kunde i ökad utsträckning köpa och driva sågverk. Långt gående förädling och långsiktig avverkningspolitik skulle kunna förenas i en sådan satsning. Metoder för ett högre utnyttjande av hela trädet kunde utprovas inom denna integrering. Inom jordbruket har omfattande utökningar och nystartande skett i Norrbotten, i många fall ett resultat av Norrbottensdelegationens arbete. Ytterligare insatser behövs, och ett kraftfullt stöd för markavvattning måste komma till. Att minska oljeberoendet är en stor och viktig uppgift. Tillvaratagande av torv och skogsspill för energiändamål och som råvara för kemisk industri bidrar till att bredda basen för framtida utveckling. Ett direkt samband med industrioch råvarusatsningarna har trafikoch fraktpolitiken. Kravet på satsningar på malmbanans södra omlopp och inlandsbanan står fast. Sjöfarten på Luleå hamn måste tryggas. Tanken på att avbryta bygget av Norgevägen från Kiruna är närmast svagsint. Vi menar att det är en realistisk politik att utnyttja Norrbottens fantastiska naturrikedomar. Men det får inte bli ett utnyttjande under vilka former som helst. En hög förädlingsgrad i alla led ger lägre råvaruförbrukning och mindre energiåtgång i relation till tillverkningsvärdet. I propositionen ordas mycket om hur exporten skall stimuleras och hur man skall följa och bearbeta framtida marknader. Exportkrediter och handelsmöjligheter ägnas ett betydande intresse. För Norrbottens del vore ett specialstudium över tänkbara marknader på Nordkalotten ytterst intressant. Politiska initiativ i den vägen har tagits tidigare i Arjeplogs kommun. Tyvärr har uppslaget inte bearbetats och någon sådan marknadsundersökning pågår inte nu såvitt jag vet. Utvecklingen av Norrbottens näringsliv måste alltså baseras på en planekonomi för länet. En ekonomi där spekulation och rovdrift ersatts av ett långsiktigt uppbyggt näringsliv med målsättning att ge vår befolkning jobb och inkomster. En inriktning som endast kan tryggas med ett avgörande samhälleligt inflytande över produktionen. Ett inflytande som är baserat på de anställdas vilja och behov. Det arbetande folket måste nu förenas, ta kamp för sina villkor. Ett brett och skickligt planarbete måste syfta till genomförande för att vara meningsfullt. Herr talman! Den grunden för utvecklingen kan vi endast lägga om vi bryter storfinansens välde. Vi kan inte lura kapitalet. Vi kan inte lura kapitalisterna. Vill vi ha bröd, vill vi att tekniken skall användas för människornas behov, då måste vi också ha makt. Vi måste förenas på klassmässig grund. Vi måste göra upp med klassamarbetet på alla plan. Vi måste ta strid om produktionsmedlen, om produktionens inriktning och innehåll. Vår nations och vårt folks ekonomi och levnadsförutsättningar är beroende av denna kamp. Var står då socialdemokraterna i denna enhetsprocess? Ni måste överge klassamarbetet. Ni måste dra de nödvändiga ideologiska lärdomarna av hur det är ställt i det här landet, när ett fåtal kapitalister kan utestänga 800 000 arbetare från sina arbetsplatser, och när detta utestängande kan ske med stöd av en grundlag som tillkommit under en socialdemokratisk regering. Men det är knappast meningsfullt att peka på de historiska misstagen, den felaktiga politiska inriktningen. Det meningsfulla är att dra de riktiga slutsatserna, formulera kampmålen, skapa enhet kring dessa. Ur den enheten kommer den politiska styrkan att växa fram — den styrka som ger oss kraft och makt att föra en riktig regionalpolitik över hela landet, en politik som inte utformas för och av ett fåtal familjers vinstintressen utan grundar sig på människornas behov. Herr talman! Norrbottens län är rikt på vattenkraft, torv, malmer, odlingsbar jord, stora skogsmarker och väldiga sjösystem. Vi har en strävsam och förnöjsam befolkning med ett starkt klassmedvetande. Vi kräver bara vår rätt: att Norrbottens råvaror förädlas inom länet, att våra rikedomar skall utnyttjas för det arbetande folkets bästa. Herr talman! Ett avsnitt ur dikten Väckt ur drömmen av Sixten Lampa kan bäst uttrycka norrbottningarnas vilja: Vår kamp skall föras till slut, för seger och människovärde. Och vi nöjer oss ej förrän de rensats ut, som svek, när vi handling krävde.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 behandlas 70 motioner. Det visar verkligen vilka stora problem som finns och vilken vikt län och kommuner tillmäter regionalpolitiken. Den långa debatten i dag är ett annat tecken på samma sak. Enligt riksdagens regionalpolitiska beslut i fjol är Gotlands kommun inplacerad i stödområde 4, trots att länsstyrelsen föreslagit en inplacering i stödområde 5, vilket också den moderata riksdagsgruppen har gjort i en reservation. Det förslaget var grundat på en helhetsbedömning av Gotlands framtid. Förutsättningarna på Gotland är helt avvikande från förutsättningarna i vårt land i övrigt — Gotlands läge som ö i havet med 55 000 invånare, kommunikationsväsendet, där havet får vara både järnväg och landsväg, den skiftande påfrestningen på serviceapparaten. Vi får inte glömma att Gotland är klassat som primärt turistcentrum, vilket innebär många sommargäster under en kort tidsperiod på tre månader. Vid ingången till 1970-talet var antalet sommargäster ca 200 000, och nu närmar sig siffran 400 000. Detta att Gotland är ett turistcentrum ger visserligen många arbetstillfällen men ställer också stora krav på kommunen vad beträffar service i dess olika former från sjukvård till skydd för våra tältande gäster. Jag upprepar detta: skydd för våra tältande gäster, för det är faktiskt nödvändigt i dagens läge. Gotland är hänvisat till att klara sig självt i högre grad än andra län men har stora problem, eftersom länets näringslivsstruktur markant avviker från landets i övrigt. Lantbruket exempelvis ger sysselsättning åt ca 20 20 av de förvärvsarbetande. Motsvarande siffra för landet i övrigt är 6 90. Det betyder också att nästan hälften av befolkningen bor i glesbygd, och det befolkningsunderlaget får inte minska, om normal service skall kunna upprätthållas för kommunens egna invånare och för våra sommargäster. Bara 19 90 av befolkningen arbetar inom industrin mot 30 20 för övriga landet. Antalet sysselsatta inom båda dessa näringsgrenar kommer enligt prognosen att minska. Stora ansträngningar måste därför göras för att stimulera nyetablering. Men det är i dag ingen lätt uppgift, trots regionalpolitiska stödåtgärder. Havet är ett naturligt hinder, och nu har vi också de snabbt stigande kostnaderna för transporterna. Gotlands största näringsgren är den offentliga sektorn. Här finns också orosmoln. ÖB har i skrivelse till regeringen föreslagit ändring av försvarsmaktens organisation på Gotland med en minskning av antalet tjänster med mellan 100 och 200. Till detta skall läggas att kriminalvårdsanstalten på norra Gotland skall läggas ned de närmaste åren. Gotland tillhör de regioner som har den största faktiska ungdomsarbetslösheten. Alltför många ungdomar är sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och alltför få valmöjligheter finns när det gäller utbildning — ja, oftast inga alls. Inte förrän i höst får vi vår första linje för högskoleutbildning. Till sist: Medelinkomsten är den lägsta i landet. Gotlänningarna finner sig i mycket därför att de vill bo kvar på sin ö, och detta har hela svenska folket glädje av. Jag skulle vilja säga att Gotland är en riksangelägenhet — på många sätt, förresten. Vi förvaltar ett kulturarv, och vi har fortfarande skickliga yrkesmän som kan konsten att renovera våra kyrkor. Tyvärr fanns inga pengar i årets budget till en byggnadshytta, vilket vi för hela Sveriges befolkning livligt beklagar. De gamla yrkesmännen är snart unika, och deras samlade kunskaper följer dem i graven, om inte våra unga gotlänningar ges möjlighet till utbildning genom deras försorg. Många nya arbetstillfällen skulle här skapas. Av vad jag sagt står det väl klart att Gotland har en alltför svag näringslivsutveckling för att ge tillräcklig sysselsättning. Detta har också regeringen observerat. Därför har medel ställts till förfogande för utarbetande av ett näringspolitiskt program. Det får dock inte bli en pappersprodukt utan måste bli en bas att arbeta vidare från för att skapa nya arbetstillfällen — hundra och åter hundra. En stimulansåtgärd hade varit att ändra inplaceringen av Gotland från stödområde 4 till stödområde 5. Ett enhälligt utskott avstyrkte tyvärr de motionerna. I utskottsbetänkandet kan jag dock läsa följande: ”Det kan vara naturligt att ta upp indelningsfrågor i samband med redovisningen av Länsplanering 80. Avsikten är att riksdagen skall få en redovisningi form av en proposition” — ja, det får vi hoppas. Vi väntar dessutom på den sysselsättningspolitiska propositionen samt på vad decentraliseringskommittén kommer fram till. Gotlänningarna är tålmodiga och ställer gärna upp för sin nästa — för sina sommargäster. Men kom ihåg — inte hur länge som helst! De måste få samma möjlighet till arbete och service som landets övriga invånare. Herr talman! Jag har inte mera att tillägga. Kunde jag prata gotländska eller sjunga skulle jag också ha sjungit en sång på gotländska. Tack!

Herr talman! Om det regionalpolitiska målet arbete åt alla finns inga delade meningar. Det är så självklart att det inte ens skulle behöva nämnas. Men verkligheten är en annan. Vi är långt ifrån det målet — hur långt är beroende på var vi bor i Sverige. Det finns stora regionala och även lokala olikheter och orättvisor. När det gäller sysselsättningsläget råder en obalans mellan landets olika regioner. De problemen får inte enkelt avfärdas med talet om att flytta arbetskraften till södra Sverige med 15 000 kr. per individ. Även kapitalet måste vara rörligt och tillgängligt för hela landet. Problemen i den norra landsändan klumpas ofta ihop i debatten till det stora besvärliga Norrlandsproblemet. Men det enskilda länet, Västerbotten, och förhållandena där försvinner lätt i skuggan av Norrbotten. I Västerbottens län är arbetslösheten dubbelt så hög som för riket i dess helhet. 11 000 personer stod utanför den ordinarie arbetsmarknaden 1979 — ett helt oacceptabelt förhållande! Orsaken är den successiva minskningen inom jordoch skogsbruk. Dessutom har inte expansionen inom industri och servicenäringar skett i önskad utsträckning. Av länets 13 kommuner uppvisar över hälften ett vikande befolkningsunderlag. Som redovisas i näringsutskottets betänkande nr 23 har avtappningen i våra typiska skogskommuner varit stark. Så hart.ex. Åseles befolkning minskat med 11 96. Det är lätt att inse vilka spår detta förhållande lämnar i bygden. Den inomregionala balansen i Västerbotten har försämrats under 1970 talet. Endast Skellefteå och Umeå visar på verklig tillväxt. Satsningen på universitetet i Umeå är ett lyckat exempel på en regionalpolitisk åtgärd av stort format. Den har varit till gagn för utbildning av våra norrländska ungdomar. Vi har dessutom fått utbildad arbetskraft. Jag vill därför på det bestämdaste understryka att utskottets skrivning om att en spridning av statlig verksamhet skall ses som ett nödvändigt komplement till medlen för att nå en regional utjämning. Kraven på vidareförädling av råvaran framför allt inom skogsindustrin har inte beaktats. Under tidigare sorglös och aningslös exploateringstid sögs livskraften sakta men säkert ut från våra skogsbygder och gruvfält. Vi nöjer oss nu inte med att råvaran exporteras till andra delar av riket. Vi kräver en ökad förädling av kvarvarande tillgångar. Vi behöver på nytt få känna en framtidstro i våra bygder, framför allt i inlandet. Scharins Söner i Skellefteå skulle t.ex. med en regionalpolitisk satsning och därmed vidareförädling av råvaran kunna leva vidare. På så sätt skulle jobben kunna räddas för 300 människor. Pappersmassefabriken i Hörnefors är nu mycket starkt hotad. Men vi har god tillgång på skogsråvara. En tredjedel av denna förs ut från länet. Hur blir det då om Hörneforsfabriken helt försvinner? Inför 1980-talet finns en betydande oro inför arbetsmarknadsläget i skogslänen. Folkpartiet delar den oron. Det gäller frågor som sysselsättningsläget för kvinnorna och tekoindustrin i Lycksele, Norsjö och Skellefteå. Om tendensen till vikande befolkningsunderlag skall bromsas upp, måste fler arbetstillfällen till framför allt inlandet tillkomma. Detta kan inte ske av egen kraft. Här behövs ett batteri av insatser. Statsmakterna, kommuner, landsting och enskilda måste hjälpas åt. De erfarenheter som hittills har vunnits genom arbetet via utvecklingsfonden i Västerbotten har varit mycket positiva. Sedan dess tillkomst i juli 1978 är 500 personer sysselsatta i verksamhet som tillskapats via fonden. Ett hundratal företag har varit involverade i produktutvecklingen. Ett tjugofemtal företagsetableringar har fonden medverkat till. Flera fina förslag har bl.a. kommit fram via kampanjen I huvudet på en västerbottning, som f. ö. är ett landstingspolitiskt förslag från folkpartiet. De av trepartiregeringen åstadkomna satsningarna på bl.a. utvecklingsfonden har givit ett visst resultat. Men det behövs ytterligare ekonomiska medel samt mindre byråkrati och utökad uppsökande verksamhet. Herr talman! Sammanfattningsvis: I Västerbotten liksom i skogslänen i Övrigt behövs en fortsatt satsning på sysselsättningsskapande åtgärder för företag i glesbygd, en spridning av ny statlig verksamhet för att nå regional utjämning och en förstärkning av utvecklingsfonderna ekonomiskt. Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens förslag i dess helhet.

Herr talman! De regionalpolitiska problemen är sedan länge störst i skogslänen. Med det klara beskedet inleder arbetsmarknadsutskottet årets beskrivning av den regionalpolitiska situationen i olika orter och områden. På tio sidor i betänkandet redovisar utskottet sedan sin syn på den regionala obalansen mellan den norra och den södra delen av vårt land. I en motion avlämnad i januari månad och undertecknad av alla socialdemokrater i de sju skogslänen beskrev vi, ungefär likadant som utskottet, dagens mycket allvarliga regionala utveckling i vår del av landet. Vi pekade på den minskade industrisysselsättningen, den mycket höga arbetslöshet som särskilt hårt har drabbat de unga i Norrlands inland, de oroande minustalen i många kommuners folkmängd samt hotet om en ny flyttvåg söderut. De flesta av de dystra uppgifterna i motionen beskrivs också i utskottets betänkande, som vi nu behandlar. Men utskottet nöjer sig liksom med att göra dessa konstateranden. När det gäller nödvändiga åtgärder har betänkandet inte mycket att erbjuda — åtminstone inte utskottets majoritet. Jag skall nämna ett par exempel. Utskottet anser att utvecklingen i skogslänen måste ”ägnas stor uppmärksamhet”. Och man skriver att ”den vikande befolkningsutvecklingen i de inre delarna av Norrland måste bromsas upp”. Det är hoppingivande uttalanden, men den fråga man ställer sig är: Hur skall detta ske och med vilka medel? Jag skall ta ett exempel från mitt eget hemlän, Västerbotten. Vi har fyra fjällkommuner: Dorotea, Vilhelmina, Storuman och Sorsele. I alla de kommunerna är arbetslösheten mycket stor, två tre gånger större än i residenskommunen Umeå och åtta tio gånger större än i Stockholm, mätt i procent. I de kommunerna är flera hundra ungdomar under 25 år arbetssökande. Ingen av dessa kommuner hade i fjol ett enda lokaliseringsärende med de gängse stödbidragen. En injektion svarade landstinget för genom att förlägga en ny verksamhet till Sorsele. Men mycket mer av utveckling än så begåvades inte de kommunerna med. Jag skulle vilja veta hur regeringen och utskottets majoritet anser att den vikande befolkningsutvecklingen i dessa områden, som det finns motsvarighet till i alla skogslän, skall kunna bromsas upp. Det kan bara ske på ett sätt: genom att man skapar ny sysselsättning i de delarna av landet och genom att man dirigerar arbetstillfällen dit med statliga styrmedel. Men de behövliga styrmöjligheterna vill inte den borgerliga regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten ge samhället. I den socialdemokratiska reservationen 2 krävs att riksdagen skall anta en fullmaktslag om etableringskontroll. Det är det instrument som är nödvändigt, om vi skall, som det står i reservationen, kunna få en ”mer rättvis fördelning av arbetstillfällena”. Men det här vill nu inte moderater, folkpartister och centerpartister vara med på. Jag motser med mycket stort intresse hur centerpartisterna, folkpartisterna och moderaterna från skogslänen skall rösta i den frågan. De bör vara medvetna om att detta instrument är nödvändigt. I många av skogslänen har just centern på sina distriktsstämmor krävt etableringskontroll för att styra sysselsättning dit där arbetskraft finns. Är det verkligen så bedrövligt att man nu måste foga sig efter moderaternas sedan gammalt kända avslagskrav beträffande styrmedel? Det är inte bara centerstatsråd som måste driva moderatpolitik och lägga fram förslag om extra pengar för att flytta byggarbetare söderut. Även centerriksdagsmän måste nu tydligen överge sina gamla regionalpolitiska krav för att tillfredsställa Gösta Bohman i regeringen. Om tiden hade medgett, skulle jag kunna ägna en hel timme och mera åt att skildra de helomvändningar som centern gjort i regionalpolitiken under 1970-talet, från de fräna regionalpolitiska kraven under årtiondets början till den totalt utslätade regionalpolitik som i dag bedrivs av regeringen genom centerpartisten Nils G. Åsling. Det finns många tecken på att centern tydligen nu har övergett regionalpolitiken.

Inte ens i de egna leden infriar centern givna regionalpolitiska löften och beslut. Om jag har räknat rätt är det nu sju eller åtta år sedan tidningen Ung center redovisade att centerns ungdomsförbund hade beslutat tillstyrka en motion om att förbundet skulle flytta ut från Stockholm till Flen eller annan ort utanför huvudstaden. Men alltjämt är centern kvar med alla sina riksorganisationer i Stockholm, även ungdomsförbundets expedition med många fler anställda i Stockholm i dag än vad man hade 1972-1973. Löftena som en gång gavs om en utredning i LRF med syfte att flytta ut de många centerstyrda jordbruksorganisationerna från Stockholm, om bara staten flyttade ut sina jordoch skogsbruksmyndigheter, har inte heller infriats. Däremot har löftena uppfyllts av staten, som flyttade ut sina myndigheter på den tiden då vi hade en socialdemokratisk regering. Det är ingen överdrift att säga att det största hotet mot den regionalpolitik som byggdes upp under senare delen av 1960-talet och som förstärktes i början av 1970-talet i dag är den borgerliga regeringen, där centern borde vara dominerande. Det var just styrmedel som gav de största regionalpolitiska injektionerna i skogslänen under det sena 1960-talet och början av 1970-talet. Den styrning av industrifilialer med investeringsfondsmedel som bl.a. Gunnar Sträng ägnade stor möda åt och den styrning av statlig verksamhet från Stockholm till bl.a. skogslänen som den dåvarande socialdemokratiska regeringen genomförde kom att betyda mycket för att vända avveckling i skogslänen till utveckling. Till det kom också fraktstödet, sysselsättningsstödet, det särskilda jordbruksstödet och en rad injektioner i övrigt. På den tiden då lokaliseringsstödet uteslutande användes i skogslänen hade även det stor regionalpolitisk betydelse. Några initiativ i den riktning som jag nu har beskrivit har vi inte fått från de borgerliga regeringar som vi har haft efter 1976 års val. Nu vill socialdemokraterna i utskottet medverka till en fullmaktslag som ger regeringen etableringsstyrmedel, men tydligen kommer också det förslaget att röstas ner. Jag förstår om idoga kommunalmän i skogslänen börjar känna hopplöshet i sitt agerande. Det finns så många exempel på eländet just nu. Teko i Norrland skall tydligen med regeringens medgivande avvecklas. Skogsägarnas NCB skall slaktas och styckas. Några bitar skall säljas till privat industri, andra skall läggas ner. Tusentals jobb i Västerbotten och Västernorrland går förlorade i den operationen. Det enda norrländska regionsjukhuset, det i Umeå, tycks regeringen nu också vara beredd att börja rucka på och beröva Norrland. Den beryktade centerpartistiska avvecklingsplanen avsåg tydligen skogslänen, inte kärnkraften. När vi 37 socialdemokratiska riksdagsledamöter från skogslänen i vår motion 1808 krävde ett näringspolitiskt program för utveckling i skogslänen, var det med vetskap om att vi i de sju länen har väldigt mycket av utvecklingskraft fortfarande. Där finns den svenska fjällturismen och möjligheterna att utveckla den. Där finns mycket goda mineraltillgångar, som den nyligen avlämnade mineralpolitiska utredningen har påvisat. Där finns mycket stora möjligheter till vidareförädling av skogsråvara. Där finns långt gångna energiprojekt liksom många ej tillvaratagna krafttillgångar. Men ett utnyttjande av "dessa resurser kräver stora investeringar, en målmedveten näringspolitik och en vilja att driva regionalpolitik. Den viljan finns inte i vår nuvarande regering. Den kraften finns inte i den kompromissande treoenighet som i dag utgör regering i Sverige. Skogslänens hopp står i dag till ett regeringsskifte. En regering som inte ens vill skaffa sig en fullmaktslag för etableringsstyrning av industri och annan sysselsättningsutveckling kan aldrig mena allvar med regionalpolitik.
Herr talman! Jag hoppas Arne Nygren läst utskottsbetänkandet och behandlingen av motion 1808. Där kan han konstatera att det är ett fullständigt enigt arbetsmarknadsutskott som står bakom de skrivningar som utskottet har gjort. Jag tror inte det är antalet talare i en debatt som är avgörande för huruvida ett parti är intresserat av en viss fråga eller inte. Det är nog att ta till för mycket om man drar den slutsats som Arne Nygren drog i sammanhanget. Låt mig också upplysa Arne Nygren om att centerns ungdomsförbund aldrig har fattat något beslut om utlokalisering av sin verksamhet till Flen. Det förekom sonderingar på olika platser om lokalisering av riksorganisationen, men det är väl inte fftämmande för Arne Nygren att det med tanke på de kontakter osv. som ett ungdomsförbund måste ha i olika sammanhang ändå är vissa svårigheter att lokalisera sig utanför denna region. Det finns anledning att påpeka att den nuvarande regeringen i budgetförslaget föreslår en höjning av glesbygdsstödet med 20 milj.kr. Jag utgår ifrån att en del av dessa medel också kommer människorna i Västerbottens län till del. Arne Nygren kommer, inte förvånande, med mycket kritiska synpunkter, men jag tycker att han också borde ha några positiva utlåtanden över de förslag som den nuvarande regeringen har kommit med. Fullmaktslag har vi ju debatterat tidigare i eftermiddag. Utskottsmajoriteten säger att vi vill avvakta det lokaliseringssamråd som nu verkat en tid och se resultatet även under en högkonjunktur. Vi är inte fftämmande för andra åtgärder om det skulle visa sig att lokaliseringssamrådet inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Jag tror inte man bör ha någon övertro på att införande av någon fullmaktslag i och för sig skulle skapa arbetstillfällen. Det gäller att på olika sätt medverka till att förbättra sysselsättningsmöjligheterna.
Herr talman! Det kan vara riktigt, Arne Fransson, att det inte är i antalet centerpartistiska talare som man skall mäta centerns intresse för regionalpolitiken. Men att Arne Fransson just nu tydligen är ensam centerpartist i kammaren är ju inte direkt något tecken på att centerns riksdagsgrupp numera hyser så stort intresse för dessa frågor. Att centerns statsråd bara kom hit medan han skulle tala var ytterligare ett tecken härpå. Jag sade att CUF skulle flytta till Flen eller annan ort utanför Stockholm — det var så man formulerade det i beslutet, när man för sju åtta år sedan sade att man skulle vara föregångare och flytta ut verksamheten från Stockholm. Fortfarande finns den kvar i Stockholm. Sedan säger Arne Fransson att regeringen har föreslagit ytterligare medel till regionalpolitiken och att något av detta ökade anslag kanske kommer att hamna i skogslänen i norr. Det får vi hoppas. Men vad centern ville när vi för något halvår sedan diskuterade ortsklassificeringen var att sprida dessa medel till ytterligare 18 kommuner i södra och mellersta Sverige. Det var det förslag ni hade som skilde sig från riksdagsmajoritetens förslag. Hade ni fått igenom det, skulle mer av dessa medel ha hamnat i södra och mellersta Sverige. Till sist det kryptiska resonemanget om att styrmedel kan bli nödvändiga. Jag tror att vi i dag har tillräckligt lång erfarenhet av att den frivilliga styrningen av sysselsättningen ingenting är att lita till. T.o.m. inom etableringsdelegationen säger man, att det finns ingen möjlighet att förmå privat och kooperativ industri att flytta dit där arbetskraften finns.
Herr talman! Jag hoppas att Arne Nygren har förståelse för att industriministern inte kan vara närvarande här i kväll, eftersom han umgås med sin mexikanske kollega. Det kan leda till försäljningar av svenska produkter till Mexico, vilket i sin tur kan innebära ökad sysselsättning bl.a. i Västerbottens län. Det är riktigt att vi hade en annan uppfattning om indelningen i stödområden än riksdagsmajoriteten. Den principiella uppfattningen har vi fortfarande. Vi anser det således riktigt att dela upp inte minst de stora Norrlandskommunerna och ge ett differentierat stöd. Man skulle så att säga dela kommunerna för att på det sättet skapa större förutsättningar och ökat intresse för lokalisering till orter som ligger en bit från centralorten just i dessa kommuner. Vi föreslog också en sänkning av stödområdesindelningen i vissa centralorter i stora kommuner i Norrland. På det sättet skulle vi kunna få ett mera förfinat instrument för att styra lokalisering till de svaga glesbygdsdelarna i de stora kommunerna. Sedan ytterligare några ord om fullmaktslagen. Jag tror att vi behöver tänka igenom problemen med en fullmaktslag om etableringskontroll en hel del. Jag kan upplysa Arne Nygren om att inte ens de socialdemokratiska ledamöterna i sysselsättningsutredningen hade något till övers för de tankarna. Den skrivning som majoriteten till slut fastnade för var att man ytterligare skulle utreda eventuella ekonomiska eller administrativa styrmedel. Jag tror således att problemet är betydligt förenklat i förslaget om etableringskontroll. Om en sådan kontroll skall ge de effekter som bl.a. Arne Nygren väntar sig måste frågan grundligt studeras.
Herr talman! Till sist vill jag bara göra en kort kommentar. Vad Arne Fransson går runt är ju det faktum att centern, när vi diskuterade indelningen, ville att ytterligare 18 kommuner från Sydoch Mellansverige skulle bli berättigade till statligt lokaliseringsstöd. Det skulle ha inneburit en mindre kaka för kommunerna i skogslänen, där man har de allra största bekymren — något som Arne Fransson ändå varit med om att skriva in i betänkandet. Får jag för riksdagens protokoll justera centerns närvarolista genom att säga att det nu sitter tre centerpartister — varav ett statsråd — i kammaren.

Herr talman! Först har jag en liten fundering. Nu har två av mina kolleger från Västerbotten i talarstolen talat om hur bedrövligt det är ställt i vårt hemlän. Det är ingen större svårighet för mig att instämma i vad som har sagts. Men då det gäller Ulla Orrings inlägg måste jag få ställa en fråga. Hon sade bl.a. att den utveckling vi har i länet vill vi inte vara med om i fortsättningen. Måste inte fru Orring ta konsekvenserna av detta konstaterande och överge den borgerliga politiken? Herr talman! Enligt vad som sägs är det hembygdens dag vi firar här i kammaren i dag — detta uttryckt i arbetsmarknadsutskottets betänkande 23. Jag skall utan omsvep erkänna mig skyldig till två motioner som behandlas i nämnda betänkande. I betänkandet behandlas en mångfald motioner med lokal prägel. De två motioner jag är skyldig till har inte, vill jag påstå, den lokala prägel som man kanske vid en snabb genomläsning får en känsla av. Varför jag hävdar detta skall jag helt kort försöka motivera. I motion 722 begär jag en skyndsam utredning om kombinationssysselsättning. Skälet till detta krav är att befolkningen i skogsbygderna kraftigt har minskat. Detta har skett av flera orsaker, bl.a. den snabba mekaniseringen i skogsbruket samt den stora nedläggningen av småjordbruken. I de områden — Norrlands inland — som jag pekar på i motionen är det förenat med vissa svårigheter att skapa nya sysselsättningsmöjligheter — det handlar ju om glesbygd. Men vill vi behålla en levande landsbygd måste vi också försöka ta till vara de naturliga förutsättningar som jag vill påstå ändå finns. Tillgänglig statistik är inte uppmuntrande. För att ta Västerbotten som exempel, så visar det sig att när det gäller lantbruk med mer än 2 ha åker har antalet brukningsenheter från 1970 till 1973 minskat med 3 254, eller med 33 Zo. Den här negativa utvecklingen väntas fortsätta. Vill vi ha en ändring till stånd måste snabba åtgärder till. Jag vill citera vad Lantbrukarnas länsförbund i Västerbotten säger i sitt program för landsbygdsutvecklingen i Västerbotten. Man säger där: Jordoch skogsbruket måste utgöra grunden för näringsliv och bosättning på landsbygden. Alla möjligheter för verksamhet inom jord och skog har uppenbarligen ej tillvaratagits. Alla som äger jord och skog har ansvar för att produktionsoch sysselsättningsmöjligheter utnyttjas. Samhället har motsvarande ansvar för att rimliga förutsättningar skapas för näringen. Jag kan vidare återge vad som sades när näringslivsnämnden i länet mötte representanter för jordoch skogsbruket. S Nämnden konstaterade att utsikterna för jordbruket i Norrland inte är alltför ljusa. Men satsningar på en kombination med skogsbruk, trädgårdsodling och annan kompletterande sysselsättning för småbrukarna, vidareförädling av produkterna, en branschutredning samt byggforskning är något som kan få näringen att utvecklas även där. Det jag begär i motionen är att man skyndsamt skall utreda frågan om denna kombinationssysselsättning och att Västerbotten skall få utgöra försökslän. Men jag är inte främmande för att man väljer ett annat Norrlandslän. Det viktiga i sammanhanget är att något händer på det här området — vi har inte råd att vänta längre. I den andra motionen, nr 723, föreslår vi motionärer skapandet av ett regionalt utvecklingsinstitut för Norrland. De här motionerna hör enligt min mening ihop, bl.a. därför att två arbetsuppgifter för detta institut skulle vara att forska kring arbetsmarknadssituationen i Norrland samt att undersöka lämpliga utvecklingsprojekt. Huvuduppgiften för institutet skulle vara att planera den långsiktiga sysselsättningsutvecklingen i Norrland — forskningen är alltså starkt inriktad på glesbygdsproblematiken. Förutsättningarna för att förlägga ett sådant institut till Norrland är goda. I Umeå, Luleå och Skellefteå pågår både forskning och utbildning. I Umeå bedrivs f. ö. landets förnämsta glesbygdsforskning. Nu pekar utskottet på den forskning som bedrivs inom en rad institutioner i Norrland och använder detta som ett argument för att avfärda motionen. Vad vi vill är att denna forskning skall knytas ihop genom detta institut —i dag är ju forskningen splittrad. Detta är ett av de starka argument som finns för att inrätta detta institut. Vi har alltså en motsatt uppfattning i förhållande till utskottet. Vi måste bort från de ständiga brandkårsutryckningar som måste företas när jobben blir hotade. Vad som i motionen anförs är en väg för att bryta det mönstret. Socialdemokraterna har i ett särskilt yttrande noterat att utskottet avstyrker denna motion. Det allra bästa vore om socialdemokraterna gav den här frågan en knuff framåt genom att stödja motionen. Det bör också gälla de borgerliga ledamöterna, särskilt dem som representerar Norrlandslänen. Herr talman! Jag ber därmed att få yrka bifall till motionerna 722 och 123;
Herr talman! Jag vill till John Andersson säga att läget i Västerbotten är besvärligt. Jag har aldrig sagt att det är bedrövligt. Hela tiden måste vi från Västerbotten försöka samarbeta för en bättre utveckling i länet och för bättre sysselsättning. Det är min målsättning, och den målsättningen har också den trepartiregering som nu satsar på åtgärder för Västerbotten — för sysselsättningen, utvecklingsfonden och utvecklingsbolaget. Vi som inom de olika politiska partierna kommer från Västerbotten skall försöka samsas om dessa tag, i stället för att käbbla med varandra.
Herr talman! Det har i detta sammanhang ingen större betydelse vilket av orden bedrövligt och besvärligt som fru Orring använde. Fru Orring tecknade läget på en hel rad områden. Bilden stämmer för tekoindustrin, för AB Scharins Söner, för förhållandena i Hörnefors osv. — fru Orring gjorde en mycket längre uppräkning. Jag måste fråga fru Orring: Vem har i dag regeringsansvaret? Fru Orring har här framfört en klagosång över hur bedrövligt eller besvärligt läget i Västerbotten är. Detta kan jag hålla med om. Fru Orring har även talat om vad som är önskvärt när det gäller utvecklingen i Västerbottens län. Om fru Orring känner sig ha del i regeringsansvaret, bör ju fru Orring tala om de här sakerna för regeringen. Jag tycker också att det bör dras vissa konsekvenser av ett sådant konstaterande som det fru Orring gjorde. Känner fru Orring mycket för ett samarbete kan jag rekommendera henne att stödja de två motioner som jag nyss har yrkat bifall till.
Herr talman! Som svar på John Anderssons replik vill jag säga att kraven i de motioner han tagit upp i stort sett har blivit tillgodosedda. Detta framgår klart av utskottets skrivning. Beträffande de krisdrabbade branscherna i Västerbotten vill jag framhålla att folkpartiet har arbetat för ett förverkligande av förslagen och gör det också i regeringsställning. Vi försöker att på allt sätt se till att de krisdrabbade företagen får det stöd som de behöver. Jag anser att alla som tillhör länet har en skyldighet att på bästa sätt hjälpa de här branscherna.
Herr talman! Då jag hörde att motionskraven blivit tillgodosedda kom jag osökt att tänka på en känd författare som brukar skriva romaner. Han hade skrivit en roman, men vid genomläsandet tänkte han: Det här begriper bara jag och vår Herre. Så skrev han om romanen och läste igenom den på nytt och konstaterade då: Nu är det bara vår Herre som begriper romanen. Jag måste säga att jag tror att inte ens vår Herre, om han finns, begriper fru Orrings svar, ty om motionerna har avstyrkts av utskottet kan väl inte motionskraven vara tillgodosedda. Det övergår i alla fall min förmåga att göra en sådan tolkning.

Herr talman! Jag vill inledningsvis beklaga att vi från skogslänen år efter år tvingas att här i kammaren redovisa digra probleminventeringar och eländighetsbeskrivningar. Jag skulle önska att vi slapp det, att vi hade en regering som på ett handlingskraftigt sätt arbetade för att åstadkomma regional balans i landet, genom att styra jobben dit där de bäst behövs. Men så är inte fallet i dag, och därför tvingas vi år efter år att slåss för vår egen landsända här i kammaren. Av arbetsmarknadsutskottets betänkande framgår att utskottet har haft att behandla ett mycket stort antal motioner med regionalpolitiskt innehåll. Från nästan varje län föreligger det motioner, där bekymren beskrivs och behoven läggs fram. Motionerna andas oro inför framtiden, och motionärerna kräver att problemen måste lösas inom just deras egen region. Utskottet har alltså fått ta del av många problembeskrivningar dels genom motionerna, ytterligare påspädda av oss utskottsledamöter, dels vid besök av olika länsoch kommunföreträdare, dels vid utskottsledamöternas resor i landet. Vårt land befinner sig alltså i en svår situation, där alla regioner tycks vara mer eller mindre drabbade. I det läget är det svårt att företräda ett litet län — inte geografiskt litet, länet är större än t.ex. Danmark, men befolkningsmässigt. Som framgår av utskottsbetänkandet har även vi socialdemokrater från Jämtlands län lagt fram en motion, där vi beskriver problemen och lägger fram förslag om ett åtgärdspaket, åtgärder som bygger på länets naturliga förutsättningar, gjorda investeringar och befintlig företagsamhet. Av motionen framgår att problemen i Jämtlands län kommer successivt och smygande genom gradvisa förändringar. Den näringslivssammansättning länet har med mycket låg industriandel — f. ö. landets lägsta — får den följden att länet inte påverkas så starkt av konjunktursvängningar. Näringslivsutvecklingen och arbetsmarknaden i ett län som Jämtlands län genomgår därför sällan dramatiska och uppmärksammade förändringar. Problemet är att även om konsekvenserna av denna stegvisa utveckling blir mycket allvarliga på längre sikt, så är det ändå svårt att få gehör för argumenten. Det är betydligt lättare att få förståelse för situationen i län och regioner som kan påvisa ett akut och omfattande krisläge. Jag har i utskottet ställt upp på att det är Värmlands problem som denna gång måste ägnas särskild uppmärksamhet. Min förhoppning är att vi vid nästa års regionalpolitiska diskussion både i utskottet och här i kammaren gemensamt skall komma fram till att Jämtlands läns problem uppmärksammas och åtgärdas. Tyvärr kommer länet, enligt beräkningar, om ett år att ha ännu större problem än i dag, och problemen kommer därmed att vara svårare att lösa. Vi är rika på mineraler, vattenkraft, skog, torv m.m., men vi behöver hjälp att utnyttja dessa resurser på ett för länet och landet positivt sätt. Hittills har vårt län och övriga Norrland aktivt bidragit till den ökade välfärden i landet genom sin arbetskraft, sina skogar och sin vattenkraft. Länen måste nu få återbäring på detta satsade kapital. Vi behöver solidaritet från övriga landet, och inte minst behöver vi förståelse och hjälp från landets regering. Herr talman! Jag hade inte tänkt föra fram massor av siffror och jämförelser med andra regioner — men litet sifferexercis och information måste jag ändå få komma med. Av utskottets egen skrivning framgår t.ex. att den inomregionala balansen försämrats på ett påtagligt sätt under 1970-talet. Fem av länets åtta kommuner visar negativa befolkningssiffror, medan Östersunds kommun ökat under perioden. Skillnaden mellan Östersunds kommun och övriga kommuner har skärpts ytterligare inte minst under senare år. Ca 40 Jo av länets befolkning bor nu i Östersund. Ungefär hälften av sysselsättningstillfällena i hela länet finns också i Östersund. När man redovisar länssiffror framgår därför inte de svåra problem som föreligger för de övriga kommunerna i länet. Tittar man på de enskilda kommunerna upptäcker man att dessa har en mycket negativ befolkningsutveckling och därtill en mycket hög andel äldre människor. Även när det gäller förvärvsfrekvensen är det så, att Östersund toppar statistiken, men vi har en mycket stor inomregional obalans. Östersund beräknas exempelvis 1980 få en förvärvsfrekvens på 72,9 96, för Strömsund är motsvarande siffra 64,9 — att jämföras med en beräknad förvärvsfrekvens för landet på 74,6. Vad gäller den kvinnliga förvärvsfrekvensen är den utanför Östersund betydligt lägre än för riket i dess helhet. Men jag vill inte trötta kammaren med att också visa siffror på detta. Innan jag helt lämnar siffrorna vill jag ändå redovisa att länet har högsta andelen förtidspensionerade i hela landet. Det finns ingen anledning att tro att denna höga andel förtidspensionerade i Jämtlands län beror på att befolkningen i länet skulle ha sämre hälsotillstånd än befolkningen i andra delar av landet. Den sannolika orsaken är i stället att den svagt utvecklade arbetsmarknaden innebär sådana svårigheter att finna lämpligt arbete att arbetsmarknadsmässiga skäl här spelar en avgjort större roll än i andra län när det gäller beslut om förtidspensionering. Vi har också dubbelt så många i beredskapsarbete, dubbelt så många i arbetsmarknadsinstitut samt halvskyddat och skyddat arbete som övriga län genomsnittligt har. Herr talman! Min varma förhoppning är att jag nästa år inte skall behöva stå här och gnälla utan i stället kan vara tacksam för den solidaritet och den förstående behandling mitt län har fått.

Herr talman! Får jag först säga att jag reagerade mot att industriministern från denna talarstol sade att länsstyrelserna skall konkretisera sig bättre vid länsplaneringen. Jag hoppas att han inte avser alla länsstyrelser, för då har jag en helt annan uppfattning. För Västernorrlands vidkommande vill jag påstå att planeringen är väl förankrad och i detalj utformad. Vårt Västernorrlandspaket är ett bevis nog på konkretiserade och väl underbyggda åtgärdsförslag. Funnes bara viljan från regeringen att biträda våra konkreta förslag, skulle det betydligt underlätta strävandena att komma till rätta med de svårigheter vi brottas med. Men, herr talman, med anledning av utskottets behandling av motion 218 finns det skäl att peka på några sakförhållanden. Enligt avtal, tecknat 1940 mellan Sundsvalls kommun och kronan, har kronan förbundit sig att vid nedläggning av Lv 5 antingen köpa marken och där ordna annan verksamhet av ungefär samma omfattning eller återlämna området till kommunen med full äganderätt och utan vederlag. Sakförhållandet är det att kommunen äger marken och att kronan äger byggnaderna. Fastighetsvärdet är satt till 27 milj.kr. i 1976 års prisläge. På grundval av avtalet anser vi motionärer att staten har förpliktelser. Beslutet om nedläggning av Lv 5 fattades i riksdagen den 16 mars 1978. Verksamheten skall helt upphöra senast den 1 juli 1982. Ännu har ingenting hänt. Det kan inte tydas som annat än nonchalans från statsmaktens sida. Vi motionärer hade förväntat oss att utskottet kände en förpliktelse att, när staten gör indragningar innebärande att man både friställer personal och frigör byggnader till stora och betydande värden, också tillgodose våra krav på att Lv 5:s anläggning skall användas för annan meningsfylld sysselsättning. På privat verksamhet brukar man ju anse det befogat att ställa motsvarande krav. Nu tycker vi att utskottet glider genom sin hänvisning till att det inhämtat uppgifter om att försvarets fastighetshämnd kommer att kontakta olika civila myndigheter. I övrigt hänvisar utskottet till decentraliseringsdelegationen, utan att uttala några som helst förpliktelser. Även om utskottet anser sig ha givit motionen en positiv skrivning, är det ingalunda någon vilja till eller känsla av ansvar som kommer fram i utskottets skrivning. Herr talman! Vi tycker det är hög tid att vid nedläggningen av Lv 5 få till stånd en tillfredsställande lösning av frågorna om ersättning för sysselsättningsbortfall och utnyttjande av de betydande fastighetsvärdena. Eftersom utskottet är enigt finner jag inte någon utsikt till framgång med att yrka bifall till motionen 218, men vi förväntar oss att man omgående går in i reella förhandlingar med kommunen för att hitta lösningar som kan leda till en ny verksamhet.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 behandlas bl.a. motioner som undertecknats av de socialdemokratiska ledamöterna på Gävleborgsbänken. I motion 1979/80:745 tar vi upp behovet av regionalpolitiska insatser i Gävleborgs län. Sysselsättningssituationen i Gävleborgs län är ytterst besvärande. I februari var antalet kvarstående arbetssökande vid månadens slut drygt 4 800 arbetslösa, vilket motsvarar 2,7 90 av befolkningsandelen mellan 16 och 64 år. Av rikets län är det endast Norrbotten och Värmland som visar en större andel arbetslösa vid samma tidpunkt. Länets näringsliv är i hög grad uppbyggt på tunga basindustrier inom järn och stål samt papper och massa. Den låga investeringsvilja som förelegat inom industrisektorn under senare år har helt naturligt varit en bidragande orsak till det försämrade arbetsmarknadsläge länet varit utsatt för. Länet har under en lång följd av år haft en bestående dold undersysselsättning. Enligt de bedömningar som gjorts i länsplaneringen skulle länet behöva tillföras ca 20 000 arbetstillfällen för att få en sysselsättning som ligger i nivå med riksgenomsnittet. Såväl på kort som på lång sikt finns det fler oroande inslag i de utvecklingstendenser som råder i länet. Även om flertalet företag är stabila och utvecklingsbara, finns hela tiden risk för att strukturförändringar kommer att skapa problem i basnäringarna i Gävleborgs län. Kan ej basnäringarnas framtid säkras, kommer det i sin tur att innebära ett hot mot den övriga industrins existens, som är beroende av de stora basnäringarna. Basnäringarna järn och stål samt papper och massa sysselsätter direkt ca 25 000 personer och indirekt ytterligare 25 000 personer i länet. Det betyder att ca 125 000 personer av länets 294 000 invånare för sin försörjning är direkt beroende av vad som händer inom basnäringarna. För att få ett bättre grepp över den fortsatta utvecklingen i länet anser vi att det erfordras en strukturplan inom såväl stålsom skogsindustrin i syfte att få en acceptabel utveckling inom länets basnäringar. Befolkningsutvecklingen under de senaste åren är en annan indikation på arbetsmarknadsproblemen i Gävleborgs län. Även om befolkningsutvecklingen under 1970-talet visar på ett oförändrat befolkningstal för länet som helhet, får detta inte tas som ett tecken på att allt därmed skulle vara positivt även för de enskilda kommunerna. Ser man till länets tio kommuners utveckling, finner man att fem av dem haft en negativ utveckling under 1970-talet. Ser man till de senaste årens befolkningsutveckling, finner man att nedgången varit speciellt påtaglig i Hofors. Hofors är den kommun i riket som procentuellt har minskat sin befolkning mest under 1978 och 1979. Problemen finns i hela länet. Ljusdals kommun har traditionellt haft de största svårigheterna. Utvecklingen inom basindustrin under senare år har främst för Hofors kommun inneburit utomordentligt allvarliga påfrestningar. Gävleborg har en sysselsättninggrad som ligger bland de lägsta av landets län. Situationen är lika mörk för kvinnor och män i förhållande till andra län. Kvinnorna har dessutom en sysselsättningsnivå som ligger betydligt under riksgenomsnittet. Vi har i vår motion angående regionalpolitiska åtgärder för Gävleborgs län pekat på en rad konkreta åtgärder för att vända den negativa trend som länet är inne i, och jag vill bara hänvisa till vad vi anfört i motionen. Utskottet har i sitt betänkande inte kunnat ange någon konkret åtgärd för att ändra och förbättra de mycket oroande utvecklingstendenser i olika avseenden som Norrlandslänen är inne i. Detta är ju inte heller anmärkningsvärt med tanke på den ekonomiska situation som de borgerliga regeringarna försatt landet i. Herr talman! Socialdemokraterna på Gävleborgsbänken har även väckt motioner i fråga om stödområdesplaceringen, glesbygdsstödet, stödet till kommunala industrilokaler och åtgärder för ett differentierat näringsliv på bruksorterna. Dessa motioner behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23. Det skulle finnas anledning att ytterligare utveckla de synpunkter vi framfört i dessa motioner, men med hänsyn till behovet av att begränsa den förevarande debatten skall jag inte närmare gå in på de förslag vi väckt i dessa motioner. Med hänsyn till att våra motioner enhälligt har avstyrkts finner jag det lönlöst att yrka bifall till motionerna. Vi får i stället komma tillbaka med våra förslag vid ett senare tillfälle.

Herr talman! I motionerna 1036, 1473 och 1474 tar jag upp problem dels i Hofors och Söderhamn i Gävleborgs län, dels i Blekinge. Jag skall börja med mitt eget hemlän och vill då säga, att det inte finns någon kommun i detta län som kan känna sig till freds med arbetsmarknadsläget. Det går inte ens med den officiella arbetsmarknadsstatistiken som underlag att hävda att arbetslöshetssiffrorna är låga. Om man tar fram annan statistik finner man att läget är än mer skrämmande. 5 000 kvinnor önskar arbete men anser det meningslöst att anmäla sig till arbetsförmedlingarna. Bland ungdomen ligger arbetslöshetstalet på upp till 15 20 i vissa kommuner. Tusentals människor är förtidspensionerade, många av dessa av en enda orsak: att inget lämpligt arbete står att få. Gävleborgs län är dessutom helt beroende av två viktiga basnäringar, järnoch stålindustrin samt skogsindustrin. Det är två näringar där man nu upplever verkliga problem. Det pågår en hänsynslös s.k. strukturrationalisering. Utmärkande för denna är en ytterst hårdhänt centralisering av produktionen. Detta görs naturligtvis inte utifrån samhällsekonomiska bedömningar utan enbart utifrån snäva privatkapitalistiska vinstintressen. Om man utgår från samhällsekonomiska värderingar skulle man i stället utveckla befintlig basindustri genom att också förädla länets råvaror inom länet. Som bekant sker inte detta. Förädlingen förläggs i allt större utsträckning utanför länet och utanför landets gränser. Den negativa utvecklingen för Gävleborg kommer att fortsätta om ingenting görs. Detta bekräftas inte minst av de befolkningstal som skall gälla fram till 1985. Trots att läget i länet i dess helhet är otillfredsställande finns det naturligtvis skillnader. Vissa platser har det besvärligare än andra. Så är exempelvis fallet med Hofors och Söderhamn. När det gäller Hofors har utskottet haft vänligheten tala om att man där tappat 14 96 av sin befolkning under 1970-talet, alltså 3 20 mer än exempelvis Jokkmokks kommun. Utskottet kostar på sig ytterligare en vänlighet när det konstaterar att medelåldern är ganska hög i Hofors. Ja, vad tror utskottet? Tror man att de unga stannar kvar och de gamla flyttar? Orsaken till befolkningsminskningen är ju bristen på arbeten. Det är genom dess inverkan man får den sneda åldersfördelning som Hofors nu börjar visa upp. Men vad drar utskottet för slutsatser av situationen i Hofors? Mig veterligt framför utskottet inga som helst förslag till åtgärder. Tror herrarna och damerna där att någon högre makt helt plötsligt skall uppenbara sig och placera någon industri på platsen? Eller tror man att SKF Steel, det totalt dominerande företaget i kommunen, skall träda in och ändra sin anställningspolitik? En av orsakerna till den kraftiga befolkningsminskningen i Hofors är just att detta dominerande företag under 1970-talet minskat sin arbetsstyrka. Och den politiken tänker inte företaget såvitt jag förstår ändra på under 1980-talet. Vad har då regeringen gjort för insatser? Ja, hitintills inga alls. Kommunen har exempelvis den högsta kommunalskatten av länets kommuner, och den får det lägsta skatteutjämningsbidraget inom länet. I det förslag till transportstöd som om någon vecka skall behandlas i riksdagen undantas Hofors från sådant stöd, trots att kommunen ligger i stödområde 3. Jag tycker att det är något märkligt att regeringen och utskottet inte mera uppmärksammar problemen i Hofors. Det är ju trots allt ett viktigt exportföretag som finns på platsen. Befolkningsminskningen måste upphöra, och det kan endast ske med hjälp av samhälleliga åtgärder. Ansvaret för detta vilar då på regering och riksdag. Jag har i motionen 1036 lagt fram två förslag. För det första skall Hofors flyttas upp i stödområde 4. Detta är kommunens uttryckliga krav. För det andra skall statlig verksamhet lokaliseras till kommunen för att bl.a. differentiera näringslivet där. Med statlig verksamhet menar jag både industriell verksamhet och förvaltningsverksamhet. Utskottet säger inte någonting om dessa förslag, utan i stort hänvisas till utredningar osv. Detta hjälper inte Hofors i nuläget, när insatserna måste ske. Jag skall gå över till Söderhamn och helt kort beröra den kommunens problem. Det är inte obekant att kommunen under hela 1970-talet tappade ett stort antal industrijobb.

Det finns i kommunen viktiga basindustrier som befinner sig i farozonen. Det finns vad jag kan förstå också stora möjligheter att utveckla dessa industrier genom att förädla den råvara som produceras. Jag skall ta ett exempel: Marmaverken har i dag en industri som producerar sulfatmassa. Fabrikens framtid är osäker. För att bevara och bygga ut industrin skulle man exempelvis också kunna tillverka kraftpapper. Enligt de uppgifter jag har så finns det en marknad för just detta papper. Om kraftpapperproduktion kom till stånd i Marmaverken så skulle det också vara möjligt att återuppta produktionen av slipmassa i Lottefors, Bollnäs kommun. Sulfatmassa och slipmassa är alltså två, om jag så får säga, ingredienser som behövs för framställning av kraftpapper. Jag skall ta ett annat exempel: Sandarne och den massaindustri som finns där är också i farozonen. Det gamla kravet på byggandet av ett LWC pappersbruk bör realiseras för att på så sätt dels trygga industrins framtid, dels skapa nya jobb. Inom träsektorn finns i Söderhamns kommun ett stort yrkeskunnande. Det kan inte vara några oöverstigliga hinder att utveckla den produktionen genom en högt driven förädling. För att åstadkomma detta måste naturligtvis de privata vinstintressena så långt som möjligt kopplas bort. Jag har i motionen 1473 begärt att regering och riksdag tillsammans med kommunen och de fackliga organisationerna skall göra en genomgripande utredning och lägga fram förslag om hur man skall utveckla befintlig industri i Söderhamns kommun för att förhindra ytterligare nedläggningar. Denna utredning bör ha samhällsekonomiska bedömningar som utgångspunkt. Jag yrkar också att inga nedläggningar eller inskränkningar av produktionen skall få göras under utredningstiden. Utskottet förbigår kraven med tystnad, precis som man gjorde med den tidigare motionen. Herr talman! Blekinge och situationen där kan jämställas med den jag redogjort för i Gävleborg. Utskottet kostar på sig det konstaterandet att Blekinge under den senaste tioårsperioden haft en svagare befolkningsutveckling än riksgenomsnittet. Man säger att befolkningen ökade något fram till 1975 men trenden har därefter vänt. Vidare kommer enligt länsstyrelsens prognos den negativa befolkningsutvecklingen i länet att fortgå fram till år 1985. Störst är problemen i Olofström och därefter kommer Karlskrona och Sölvesborg. Men vad drar utskottet för slutsatser av detta? Ja, man får leta förgäves efter sådana. Man säger att länsstyrelsen tilldelats 1 milj.kr. för åtgärder i anslutning till länsplaneringen. På vilket sätt skall den miljonen vända utvecklingen i Blekinge? Eller på vilket sätt skall de 1,8 milj.kr. till Gävleborgs län skapa arbeten? I min motion om Blekinge har jag förslag på åtgärder som kan förverkligas och som skulle skapa nya jobb. Jag vet inte vad det är för fel på dessa förslag. Det borde ändå utskottet kunnat kosta på sig att tala om, men det gör man inte. Herr talman! Jag har alltså både när det gäller Söderhamn och Hofors och när det gäller Blekinge bemödat mig om att komma med konkreta förslag till sysselsättningsskapande åtgärder. Jag är helt medveten om att man inte kan genomföra de förslagen genom att förlita sig på kapitalismen. Det krävs i stället att staten nu tar ansvaret för att det kommer till stånd industriutveckling i berörda regioner. Jag yrkar alltså bifall till motionerna 1036, 1473 och 1474.

Herr talman! När vi förra veckan behandlade näringsutskottets stora ärenden hade jag anledning att tala om den rädsla vi känner för utvecklingen inom basindustrierna i Bergslagen. Jag syftade då på gruvor och stålverk. I dag gäller det bl.a. den framtida regionalpolitiken, dess utformning och inverkan på sysselsättningen. På en gång kan jag konstatera att situationen i Kopparbergs län har uppmärksammats lika litet av utskottsmajoriteten i arbetsmarknadsutskottet som av majoriteten i näringsutskottet. Det är beklagligt. Det måste ändå vara näringsoch arbetsmarknadspolitikens främsta mål att skapa tryggad sysselsättning åt Dalarnas folk, lika väl som för landets befolkning i övrigt. Dalarnas s-riksdagsmän har i motion 1979/80:727 beskrivit hur industriarbetstillfällena inom länet har minskat under åren 1977-1979. Minskningen har i huvudsak skett inom den tunga basindustrin, där vart tredje arbetstillfälle återfinns. I länet har under de senaste åren ungefär 7 500 industriarbetstillfällen försvunnit. Det är en stor del av de 100 000 jobb som försvunnit i hela landet. Befolkningen i Västerbergslagen, dvs. Ludvika och Smedjebackens kommuner, har under åren 1977-1979 minskat med tillsammans 1 200 personer, en utveckling som naturligtvis får allvarliga följder för både kommunerna och landstinget. Jag har några siffror som visar utvecklingen av antalet arbetssökande i Kopparbergs län. I december 1976 var det totala antalet arbetssökande 2876, varav ungdomar upp till 24 år 987. I december 1977 var det totala antalet arbetssökande 5 334, varav ungdomar upp till 24 år 2 398. I december 1978 var det totala antalet arbetssökande 6 570, varav ungdomar upp till 24 år 2400. I december 1979 var det totala antalet arbetssökande 5 833, varav ungdomar upp till 24 år 2 500. Ett par andra sifferexempel: Antalet kvarstående arbetssökande i Avesta var 125 i december 1976 och 445 i december 1979. Antalet kvarstående arbetssökande i Ludvika var 216 i december 1976 och 752 i december 1979. De statistikblad som ingår som bilagor till utskottets betänkande visar att ungdomsarbetslösheten i exempelvis Ludvika kommun är så hög att den når Norrbottenskommunernas siffror. Som vi påvisade i motionen har gruvoch stålorterna i länet drabbats särskilt hårt. Att omstruktureringar i vissa fall måste genomföras inom industrin står helt klart. Dessa omstruktureringar får emellertid inte ske på bekostnad av sysselsättningen inom berörda regioner, så som skedde i exempelvis Horndal. Ändå sade industriministern här under eftermiddagen att strukturförändringarna sker under ordnade former. Jag är övertygad om att järnbruksarbetarna i Horndal, gruvarbetarna i Håksberg och Blötberget och hyttarbetarna i Domnarvet har en helt annan uppfattning. Det är, som vi ser det, inte minst med tanke på den svåra situation som länets näringsliv befinner sig i naturligt att stora insatser görs för att stimulera de produktiva investeringarna i näringslivet. Detta ter sig som en tvingande nödvändighet, sedan en utredning från Landsorganisationen visat att, samtidigt som 50 96 av landets industrikapital är yngre än fem år, endast 20 Yo av industrikapitalet i Kopparbergs län är yngre än fem år. En gammal maskinpark är verkligen en black om foten, om företagen vill producera till konkurrenskraftiga priser. I vår motion berörde vi vidare specialstålindustrin, skogsindustrin och dess Delar av verkstadsindustrin har i dag ett visst uppsving — det skall erkännas. Det är emellertid inte beroende på en förutseende och god planering. För att långsiktigt lösa de arbetsmarknadsproblem som finns, tyvärr inte bara i Dalarna, krävs en annan och bättre hushållning med landets resurser och dessutom ett löntagarinflytande. Jag vill gärna erinra om att till den nyligen avhållna kongressen med Landstingsförbundet hade avgivits en kongressrapport om landstingen och den regionala näringspolitiken. Rapporten ägnar stor uppmärksamhet åt avvägningsproblemen på riksnivån mellan näringspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken. På tal om näringspolitiken heter det bl.a.: ”Riktlinjerna måste dras upp av staten. Situationen är i dag sådan, att den frågan behöver angripas med förtur. Det är också bara staten som kan göra något åt de strukturproblem, som utgör ett hot mot hela branscher i näringslivet. Industrinationen Sverige är i uppenbart behov av en genomtänkt och aktiv näringspolitik. Detta framstår allt mera som en nödvändig förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknadspolitik och regionalpolitik.” Har inte de borgerliga riksdagsmännen några kontakter med sina partivänner i Landstingsförbundets ledning? Jag tror att sådana kontakter skulle vara av stort värde. I motion 737 har Dalarnas s-riksdagsmän påtalat orättvisorna i stödområdesindelningen när det gäller Kopparbergs län. Utskottet har emellertid avvisat motionen. Man är inte beredd att föreslå några ändringar med hänsyn tillden korta tid som förflutit sedan den nuvarande indelningen gjordes. Den inställningen delade industriminister Åsling i sitt inlägg i eftermiddags. Jag inser det lönlösa i att ställa ett yrkande mot utskottet, så jag avstår. Utskottet framhåller att de regionalpolitiska skälen enligt gällande bestämmelser skall tillmätas en avgörande betydelse när statens industriverk fördelar medel till de regionala utvecklingsfonderna. Detta bör gynna bl.a. Kopparbergs län, heter det. Det hoppas jag verkligen.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

Herr talman! Jag vet att timmen är sen och att intresset för den här debatten nu börjar på att avta, varför jag avser att begränsa mitt inlägg till de delar av betänkandet nr 23 som behandlar stödområdesindelningen. Utskottet erkänner att det är en vansklig uppgift att göra en rättvis bedömning av hur rikets kommuner bör placeras i stödområdeshänseende. Jag kan gärna dela den uppfattningen, men just därför är det då också så viktigt att man med hjälp av utredningsmaterial och kända fakta seriöst prövar indelningen. Målet för regionalpolitiken skall ju vara att ge människor i alla delar av landet tillgång till arbete, service och god miljö. Tyvärr kan vi konstatera att vi inte heller i Örebro län har lyckats nå det målet. Det gäller särskilt tillgången på arbete. Arbetslösheten har sedan lång tid varit hög i hela länet. Ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. I länets norra och västra delar har det varit en utveckling som är fullt jämförbar med utvecklingen i Norrlands inland. Den samlade förvärvsintensiteten är mycket låg på sina håll och i en del fall t.o.m. lägre än i vissa angränsande delar av Värmlands län, som generellt sett har en högre stödområdestillhörighet. Beträffande den lokala befolkningens förändringar har trenden alltsedan 1960 inneburit stadigt sjunkande befolkningssiffror, och den trenden fortsätter i de norra delarna av länet. Utvecklingen är identisk med utvecklingen i skogslänen. Länsstyrelsen har i de olika länsplaneringsomgångarna påtalat de här problemen och framhållit vikten av särskilda stödåtgärder. Det är nu hög tid att man i departementsberedningar läser igenom och så långt möjligt beaktar de synpunkter och förslag som framkommer i planeringsmaterialet från Örebro län. I det nu aktuella Länsprogram 80 påpekas att Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner har stora problem. Arbetslösheten, speciellt bland ungdom och kvinnor, är högre i det här området än för länet i övrigt. Pendlingsavstånden är långa och försvårar möjligheterna till arbete på annan ort med dagliga resor. Vägarna är i vissa fall helt undermåliga. Båda de här kommunerna har tillsammans med stiftelsen Fritidsområden planerade projekt för turism och rekreation. Det primära rekreationsområdet Malingsbo-Kloten ligger till en del i Ljusnarsbergs kommun. För att skapa helårsarbeten krävs dock en del större investeringar, vilket kommunerna med dagens förutsättningar har svårt att klara. Stödmöjligheter till turistsatsningar är praktiskt taget uteslutna, eftersom sådana i huvudsak endast utgår till stödområdena 4, 5 och 6. Utvecklingen i de här två kommunerna är så allvarlig att det borde vara aktuellt med särskilda insatser i form av exempelvis det s.k. sysselsättningsstödet. Men inte heller detta är möjligt att använda med den nuvarande stödområdesindelningen. Jag tror att det är absolut nödvändigt att betrakta denna del av Bergslagen som en enhet över länsgränserna. Problemen inom gruvoch stålindustrin liksom inom skogsoch träindustrin är likartade i hela området. Sysselsättningsoch befolkningsutvecklingen är också likartad i hela området, och därför måste de regionalpolitiska insatserna också vara likvärdiga. Jag missunnar inte angränsande län de särskilda insatser som görs där. Miljonerna till Värmlandsdelegationen och Dalainvest, liksom måhända en generös behandling vid tilldelning av medel till utvecklingsfonderna, är säkert väl motiverade. Men jag hävdar med bestämdhet att motiven för särskilda insatser i norra delen av Örebro län är minst lika välgrundade. Eftersom de regionalpolitiska instrumenten varierar med stödområdesnivåerna är det också nödvändigt med en likvärdig stödområdesindelning. Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner har uppvaktat arbetsmarknadsutskottet och belyst de problem som jag nu talar om. Jag tror knappast utskottet kunde undgå att ta intryck av argumenten. Men med hänvisning till den korta tid som gått sedan beslutet om den nya stödområdesindelningen togs har man valt att avstyrka samtliga motioner med krav om ändringar i indelningen. Jag kan ha en viss förståelse för konsekvensen i den delen av betänkandet och har därför inte för avsikt att yrka bifall till den motion som socialdemokraterna från Örebro län har väckt. Däremot har jag ingen förståelse för utskottets borgerliga majoritet när det gäller ställningstagandet till insatser i bruksorterna. Socialdemokraterna har i reservation 5 krävt att regeringen, helt i enlighet med ett riksdagsbeslut från 1978, redovisar uppföljningen av arbetet för att trygga sysselsättningen i bruksorterna. En sådan redovisning skulle med all säkerhet styrka vad jag här har sagt, eftersom det i huvudsak är kommuner med bruksorter som är hårdast drabbade i norra delen av Örebro län. Nog borde väl även borgerliga riksdagsledamöter från Bergslagen ha ett intresse av att regeringen snarast lämnar en sammanfattande redovisning av länsstyrelsernas utredningar och åtgärdsförslag beträffande bruksorterna. Nog borde väl borgerliga riksdagsledamöter från Bergslagen ha ett intresse av att industriminister Åsling uppfyller sitt löfte från 1977 att redovisa en plan för ersättningsindustrier till de utsatta orterna. För mig framstår det som ytterligt allvarligt att det finns så lite: av intresse från borgerligt håll för att ta itu med att försöka påverka utvecklingen i positiv riktning för denna del av landet och för bruksorterna. Man gör det definitivt inte genom cyniska uttalanden som gjorts här i dag med den innebörden att allt ordnar sig om företagen själva får avgöra och lösa strukturoch konjunkturproblem. Jag vill således yrka bifall till reservation nr 5, liksom till de övriga socialdemokratiska reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet. Så snart tillfälle ges har vi som väckt motion 1795 för avsikt att återkomma med krav på en förändrad stödområdesindelning för Örebro län.

Herr talman! Trots att timmen är sen, som Ingemar Konradsson påpekade, vill jag replikera vad som nyss sades. Bruksorternas problem och de skillnader i åsikter som finns mellan regeringspartierna och socialdemokraterna har vi haft tillfälle att diskutera här tidigare i dag, men Ingemar Konradsson talade med speciell anknytning till Örebro län. Eftersom jag här i riksdagen och i den borgerliga riksdagsmajoriteten representerar Örebro län tycker jag att det finns skäl för mig att lämna några synpunkter. Det finns län och kommuner som har liknande problem som bruksorterna. För fler kommuner än de i Örebro län har det även i år motionerats om en ändring i stödområdesindelningen. Som jag påpekade i mitt första anförande kan det utifrån det lokala perspektivet finnas goda skäl för förändringar. Det är emellertid inte ens ett år sedan som det regionalpolitiska beslut som nu gäller trädde i kraft, och det är väl ändå, Ingemar Konradsson, en mycket kort tid för att effekterna av det skall kunna utvärderas. Ingemar Konradsson är en av de mest inflytelserika socialdemokraterna hemma i länet — han sitter i landstinget och i andra organ i länet. Om vi skall få en långsiktig och stabil utveckling i vårt län måste den politiska majoriteten där av alla krafter arbeta för att åstadkomma detta. Inom Örebro läns landsting kan man skönja en betydande centalisering av verksamhet och sysselsättning till centralorten Örebro. Nu skall vi inte föra någon landstingsdebatt här, men jag har ändå velat påpeka detta. Som tidigare har framhållits från denna talarstol finns det fortfarande pengar kvar till länsstyrelserna om de kan redovisa tillräckligt bra projekt. Därför tycker jag att vi gemensamt hemma i länet skall arbeta för att plocka fram sådana.
Herr talman! Jag vill påminna Bengt Wittbom om att beslutet i Örebro läns länsstyrelse att begära ändrad stödområdesindelning var enhälligt. Således har Bengt Wittboms partivänner liksom hela den borgerliga gruppen i länsstyrelsen ställt sig bakom kravet på en sådan ändring av stödområdesindelningen att Örebro län kommer i paritet med angränsande län. I mitt inlägg i kväll yrkade jag faktiskt inte bifall till vår motion utan sade att vi har för avsikt att återkomma med kravet så snart tillfället ges. Däremot yrkade jag bifall till reservation 5 som gäller insatser i bruksorterna. Bakgrunden till den reservationen är det riksdagsbeslut som togs för två år sedan, i vilket det uppdrogs åt regeringen att redovisa de utvärderingar som gjorts på bruksorterna. Den redovisningen har ännu inte lämnats. Industriminister Åsling uttalade för tre år sedan att han hade för avsikt att lägga fram förslag om på vilket sätt ersättningsarbeten skulle kunna ordnas på de drabbade orterna. Jag tycker inte det är för mycket begärt att riksdagen nu gör ett uttalande om att vi bör få en sådan samlad redovisning.
Herr talman! Ledamöterna i länsstyrelsernas styrelser har naturligtvis till uppgift att tjäna länets och länets kommuners intressen. Det är därför de sitter där. I denna kammare har vi en del andra uppgifter, nämligen att driva en politik som tjänar landets intressen. Vi måste ju allt som oftast göra avvägningar som innebär att det lokala intresset får träda tillbaka eller åtminstone i mindre utsträckning än vad som eljest varit önskvärt få del av olika stödinsatser, till förmån för andra insatser som riksdagen prioriterar högre.

Herr talman! Jag vill naturligtvis inte på något sätt misstolka Bengt Wittboms inlägg här i debatten. Men när han säger att ledamöterna i länsstyrelsens styrelse har att tjäna länets intressen medan vi som arbetar på riksplanet inte skulle kunna ta de hänsynen menar jag att han har hamnat litet snett. Det skulle i så fall betyda att det inte vore i landets intresse att se till att vi får sysselsättning och en rättvis och bra fördelning över hela riket av det vi har att dela på. Jag menar således att det ställningstagande som har gjorts enhälligt av länsstyrelsen i Örebro är grundat på de faktiska förhållanden, sakskäl och kända fakta samt det utredningsmaterial man har haft att gå efter. Det borde då också vara ett intresse för oss här att följa upp det och försöka få det förverkligat.

Herr talman! Efter att tidigare i kväll ha lyssnat på ett antal borgerliga ledamöters försök att i sina replikskiften med Hans Gustafsson bagatellisera frågan om tidigareläggning av landstingskommunala investeringar i Värmland, anser jag mig som ledamot av ifrågavarande landsting ha en viss skyldighet att använda min taletid till att återvända till Värmland och kommentera reservation 4. I denna reservation har vi socialdemokrater från Värmland fått stöd för yrkandet i vår motion 1457 om just tidigareläggning av landstingskommunala investeringar i vårt län. Utskottets socialdemokratiska ledamöter har reserverat sig till förmån för vårt förslag att regeringen Fälldin utan dröjsmål inleder överläggningar med företrädare för Värmlands läns landsting i syfte att förbereda en tidigareläggning av byggande och drift av vissa sjukvårdsinrättningar. Inför utskottsbehandlingen av denna för vårt län så viktiga fråga har utskottet uppvaktats av en delegation från landstinget och av representanter för Kommunförbundets länsavdelning. Den samlade riksdagsgruppen från länet har uppvaktats dels av LO och partidistriktet i Värmland, dels från Svenska byggnadsarbetareförbundets avdelning 29 i Karlstad. Detta säger en hel del om de förväntningar som värmlänningarna i dag ställer på oss folkvalda från länet. Med all rätt kräver våra länsbor i dag att vi allesammans, som har förtroendet att representera Värmland i den här kammaren, stöder den reservation som skulle skapa sysselsättning inte bara åt våra arbetslösa byggnadsarbetare utan också åt en betydande del vårdpersonal samt — och det är inte minst väsentligt — tillskapa förbättrade vårdmöjligheter för alla som har rätt till en god vård. När det blev känt att vårt parti hade ställt upp bakom kravet i vår motion 1457 uppstod stora förväntningar i Värmland. T. o. m. Nya Wermlands Tidningen, som sällan finner anledning att rosa våra förslag här i riksdagen, uppmanade de borgerliga ledamöterna från länet — inkl. sin egen politiske redaktör Göthe Knutson, som finns här i kammaren — att inte bara rösta bort vårt förslag om förhandlingar utan ställa upp på det, därför att NWT fann förslaget vara vettigt. Herr talman! Som framgår av betänkandet har de förslag som vi fört fram i vår motion och som s-reservanterna i utskottet ställt sig bakom tidigare sanktionerats för Norrbotten. Eftersom tidigare talare har ifrågasatt värdet av denna injektion i Norrbotten, vill jag med bara några ord beröra Norrbottenspaketet. Regeringens proposition om lån till Norrbottens läns landsting för utbyggnad av offentlig verksamhet i Norrbotten antog vi här i kammaren för ungefär en månad sedan. Förhandlingar är nu i gång om en rad för Norrbottens sjukvård väsentliga utbyggnader. Här förbinder man sig att tidigarelägga vissa byggnadsinvesteringar inom ramen för en objektsförteckning som totalt drar en kostnad av 505 milj.kr. och som beräknas ge en sysselsättningseffekt av ca 670 manår i byggnadsskedet och ca 530 nytillkommande sysselsättningstillfällen vid full drift av ifrågavarande objekt. Detta säger något om de omfattande effekter som de åtgärder det här är fråga om skulle kunna få för Värmland, om bara riksdagens majoritet stödde reservation nr 4. Vi kan från socialdemokratiskt håll inte förstå varför inte samtliga ledamöter från Värmland kan ställa upp på att ge regeringen Fälldin ett förhandlingsuppdrag liknande det som gavs beträffande Norrbotten. Landstinget i Värmland har jobbat hårt och tagit fram projekt för ca 500 milj.kr. Landstinget har en god planberedskap, med påföljd att det inte krävs någon lång förberedelsetid. Vid den uppvaktning som Byggnadsarbetareförbundets avdelning i Karlstad gjorde inför länets samlade riksdagsgrupp framhölls med kraft angelägenheten av att vi tillskapar fler arbetstillfällen i Värmland för de arbetslösa byggnadsarbetarna. Det är bekant att vi från vårt parti kraftigt har motsatt oss att värmländska byggnadsarbetare skall erhålla premier för att lämna Värmland under två år och bege sig hit till Stockholm. Vi kräver i stället att byggnadsjobb tillskapas där den arbetslösa byggarbetskraften finns. Om förhandlingarna mellan vårt landsting och regeringen finge en lycklig utgång, skulle sysselsättningen för Värmlands byggarbetskraft vara säkrad för åtskillig tid framåt. Vi skulle kunna bereda allt fler arbete i vården av gamla och sjuka. Landstinget i Värmland har tagit fram projekt som skulle ge 850 heltidsjobb, vilket betyder minst 1300 fler människor i vårdarbetet. Det är litet andra siffror än de 350 arbetstillfällen som tidigare i kväll har figurerat i debatten. Det skulle dessutom ge oss i Värmland möjligheter att i de kommuner som blir berörda avlasta ålderdomshemmen. På en del hem utgör i dag mer än hälften av patienterna långvårdsfall. Det betyder att landstinget måste betala kommunerna för att de vårdar människor som landstinget egentligen har ett vårdansvar för. Jag kan som exempel ta det lilla ålderdomshemmet i min egen församling Brunskog, där 14 av totalt 22 vårdtagare är klassade som långvårdsfall.

I samtliga dessa kommuner har vi sedan årsskiftet vikande befolkningssiffror och ett mycket stort vårdbehov. Jag kan nämna att Värmlands län från den 1 januarit.o.m. vecka 15 förlorat 385 människor, och de finns även med i de här kommunerna. Jag vill gärna fråga de borgerliga ledamöterna från Värmland: Varför är ni egentligen så rädda för att ge regeringen Fälldin ett förhandlingsuppdrag? Det är ju detta och ingenting annat som frågan i kväll gäller. Jag vill också, herr talman, fästa uppmärksamheten på det upprop som LO-distriktet och socialdemokraterna i Värmland har riktat till alla värmlänningar och som nära nog har förlöjligats under debatten tidigare i kväll. I uppropet anges att mer än 11 000 värmlänningar i dag står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Hälften är helt arbetslösa. Bara på några få dagar har det här uppropet samlat 8 500 namnunderskrifter från människor som anser att alla värmlänningar måste hålla ihop för att rädda jobben och för att säkra länets framtid. Jag förmodar att man kan räkna in även Bertil Jonasson, Göthe Knutson och Karl-Eric Norrby, vilka kommer upp i talarstolen efter mig. Jag antar alltså att även ni är inräknade. Säger inte detta upprop och de 8500 namnen de borgerliga ledamöterna i Värmland någonting? Vi har i dag mellan 250 och 300 arbetslösa byggnadsarbetare, och enligt länsarbetsnämndens prognoser kommer över 700 byggnadsarbetare att i slutet av året sakna arbete. Redan i dag har vi 200 byggnadsarbetare som pendlar ut från länet. Till detta kommer 60 byggnadslärlingar, som om någon vecka avslutar sin utbildning och som då inte kan få ett jobb. Så nog finns det, mina vänner, anledning att se till att landstinget i Värmland får möjlighet att tidigarelägga några av sina mest angelägna vårdprojekt. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservation 4.